Herr talman! Herr Siegbahn har frågat statsministern om denne anser det lämpligt att främmande statschefer under officiellt besök i Sverige tar aktiv del i enskilda partiers politiska manifestationer. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det besök som herr Siegbahn torde åsyfta är det som Tanzanias president Nyerere på inbjudan av regeringen gjorde i Sverige den 30 april-den 3 maj. Under en av dessa dagar, den 1 maj, var Nyerere Stockholms arbetarekommuns gäst. Att han då, på den internationella arbetarrörelsens högtidsdag, också deltog i Arbetarekommunens förstamajdemonstration fann såväl han själv som hans värdar naturligt. Jag kan inte se något olämpligt i detta, utan betraktar det som en självklar följd av de nära och sedan många år bestående goda förbindelserna mellan det socialdemokratiska partiet i Sverige och TANU-partiet i Tanzania.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för det svar han lämnat på min fråga, som var ställd till statsministern. Jag ansåg det naturligt att han skulle besvara den, eftersom det gäller principerna för statsbesök. De kritiska synpunkter jag i det här sammanhanget vill framföra är därför i första hand adresserade till statsministern. Jag noterade att utrikesministern insett att min fråga föranletts av president Nyereres besök nyligen i Sverige. Detta besök hade en helt officiell karaktär; det var ett reguljärt statsbesök, där kostnaderna för besöket alltså betalas av svenska staten, dvs. i sista hand de svenska skattebetalarna. I enlighet med gällande kutym var han gäst hos såväl konungen som svenska regeringen och hade kontakter med andra representanter för det officiella Sverige. Det är därför enligt min mening ganska uppseendeväckande att detta officiella besök utnyttjas för att gå det socialdemokratiska partiet, eller kanske rättare sagt Stockholms arbetarekommun, till handa i partiets inrikespolitiska propagandaverksamhet och valupptakt den 1 maj. Som en detalj kan noteras att det för många måste ha tett sig märkligt att i ett svenskt socialdemokratiskt förstamajtåg se en främmande statschef delta omgiven av ett antal medförda säkerhetsvakter. Jag har hört åtskilliga kommentarer härom. Jag anser det fullt naturligt och även värdefullt att såväl president Nyerere som andra politiker och statsmän från främmande länder inbjuds till Sverige av det ena eller andra politiska partiet — eller av organisationer — för att därvid tala om sitt lands problem eller andra problem av intresse för svensk publik, naturligtvis utan att för den skull blanda sig i svensk inrikespolitik. Men det är en sak. Något helt annat är att man från svensk sida föreslår att han som svenska folkets gäst skall hjälpa ett visst parti. Kan Nyerere möjligen ha trott att Sverige liksom Tanzania är en enpartistat? Detta är föga troligt efter hans tidigare besök här. Ansvaret måste i stället helt falla på den part som genom sin inbjudan till eller sitt insisterande på ett sådant framträdande försätter den höge gästen i en tvivelaktig situation. Den slutsats man kan dra av denna omdömeslösa handling är att regeringen nu, efter 44 års maktinnehav, så helt identifierar sig med svenska staten att herr Palme liksom på sin tid Ludvig XIV anser sig kunna säga: ”L'état, c'est moi — staten, det är jag.” Det förhållandevis ringa uppseende saken väckt visar också hur långt man på andra håll vant sig vid detta förhållande. Herr Palme borde dock ha lärt sig någonting av vad som hände i ett närbesläktat ärende 1963. Då inbjöd Stockholms arbetarekommun genom vår ambassadör i FN FN:s generalsekreterare U Thant att komma och tala i Stockholm, också vid en förstamajdemonstration. Inbjudan väckte, trots att det inte var fråga om ett statsbesök utan en privat inbjudan, ett utomordentligt uppseende och föranledde stark kritik såväl i press som i riksdagen. Dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson, som samtidigt var ordförande i Stockholms arbetarekommun, försökte i riksdagen troskyldigt försvara sig med att han endast avsett att ge U Thant tillfälle att informera svenska folket om internationella problem. Jag ber att få återkomma.
Herr talman! President Nyerere var inbjuden av regeringen, och han var ombedd att i samband med sitt officiella besök vara gäst hos Stock holms arbetarekommun en dag. I det officiella programmet fanns ingenting för denna dag. Då var han Stockholms arbetarekommuns gäst. Det är numera inte ovanligt, herr Siegbahn, att det vid officiella besök både av statschefer och utrikesministrar och av statsministrar förekommer direkta kontakter med partier och med partiledningar. Jag skulle kunna anföra exempel på det. Ett av de mest kända är väl när Chrusjtjev var i London, inbjuden av den konservativa regeringen, och deltog i ett möte med Labour party med häftiga diskussioner som gav genklang i världspressen. Sådant är inte alls ovanligt. Det är i det internationella utbytet numera en ny praxis. Nyerere har tidigare varit gäst i Sverige och uppträtt t.ex. på socialdemokratiska partiets kongress — jag har sagt att det råder utomordenligt goda förbindelser mellan det socialdemokratiska partiet och TANU-partiet. Någon kostnad för statsverket i samband med första maj, några bjudningar eller sådant förekom inte. Det var Stockholms arbetarekommun som helt svarade för detta.
Herr talman! För att knyta an till den sista punkten vill jag säga att kostnadsfrågan självfallet är en detalj och att det är principen jag talar om. Han kanske åt sin lunch på egen bekostnad den dagen, men jag utgår från att han bodde på statens bekostnad och var svenska regeringens gäst. Jag anser fortfarande att det är ett misstag att vid ett sådant tillfälle, när han har diverse offentliga funktioner före och efter förstamajdemonstrationen, delta i en politisk demonstration. En sak är att ha en diskussion med socialdemokratiska partiets representanter, men här deltog han i en manifestation som var avsedd att gynna ett visst partis politiska ställning. Det anser jag fortfarande var mycket olämpligt. Man borde ha lärt sig något av U Thants besök. Där kan jag också citera ett franskt uttalande, om Bourbonerna, när de kom tillbaka efter franska revolutionen, att de hade ingenting lärt och ingenting glömt. Om herr Palme skulle man kunna säga att han efter U Thants besök ingenting lärt men allting glömt.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att herr Siegbahn här företräder en gammal och förlegad uppfattning om internationellt umgänge. Det moderna livliga internationella utbytet mellan stater och regeringar har medfört en helt ny praxis under de senaste 20-25 åren. Om det kommer en konservativ statschef till Sverige skall jag gärna genom UD förmedla kontakter med moderata samlingspartiet för möten eller manifestationer. Jag kan icke se något olämpligt i det.
Herr talman! Det beror på vem som sitter vid makten om några månader. Det kan vara så att det då sitter en borgerlig regering, och jag är inte säker på att utrikesministern då skulle anse det lika lämpligt att en klart borgerlig utländsk statschef vid ett statsbesök här skulle delta i politiska demonstrationer mer eller mindre riktade mot övriga politiska partier. Slutligen: Det är möjligt att det insmugit sig en ny praxis, men jag tvivlar på det. Det måste vara en skillnad mellan offentliga besök och diskussioner av annan natur som utrikesministern nämnde. Men är det så, tycker jag att det finns anledning att konstatera att det går utför med skiljandet mellan politiska partier och staten när gäster besöker ett främmande land. Det finns anledning att kämpa mot det snarare än att hälsa det med förtjusning, när det råkar gynna ens eget parti.
Herr talman! Jag tvivlar inte alls på att om det blir en borgerlig regering med moderaterna, klockan även på det här området kommer att vridas tillbaka.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat statsrådet Sigurdsen om regeringen vill ta initiativ till att ekonomisk hjälp utgår av statsmedel för att lindra skadeverkningarna efter den naturkatastrof som drabbat Italien under de senaste dagarna och av vilken omfattning denna hjälp i så fall kan bli. Eftersom frågan berör ett land som inte omfattas av vårt utvecklingssamarbete har den överlämnats till mig. Som svar vill jag nämna att regeringen den 13 maj beslöt att för ändamålet anslå 1 milj.kr. ur förslagsanslaget för oförutsedda utgifter. Dessa medel ställs till Svenska röda korsets förfogande för dess medverkan i den internationella Rödakorshjälpen. Regeringen anser att Röda korset är den organisation som är bäst lämpad för att, i samarbete med de italienska myndigheterna, bedöma hur hjälpinsatserna skall sättas in för att göra störst nytta.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag noterar med tillfredsställelse att svenska regeringen ställt I milj.kr. till Svenska röda korsets förfogande för att lindra skadeverkningarna efter den jordbävning som för en kort tid sedan drabbade Italien. Enligt uppgifter från massmedia uppgår antalet döda till över 1000 och räknas antalet hemlösa i 10 000-tal. Katastrofen är av den omfattningen och dess skadeverkningar av den storleksordningen att internationella hjälpinsatser erfordras för att lindra den värsta nöden. Vårt land, som undsluppit naturkatastrofer av detta slag, bör inte minst därför och med hänsyn till det verkligt stora hjälpbehov som uppkommit i det av naturkatastrofen härjade nordöstra Italien med bl.a. ekonomiska insatser söka lindra skadeverkningarna efter den stora katastrofen. Jag tycker att regeringen på ett föredömligt sätt har tagit initiativ till ekonomiska insatser. Man jag vill ändock fråga utrikesministern: Är svenska regeringen beredd att bistå med ytterligare medel om så anses oundgängligen nödvändigt? Har regeringen tagit initiativ till internationella insatser?
Herr talman! På de sista frågorna kan jag endast svara att vi har kontakter med de italienska myndigheterna via Svenska röda korset. Ännu har de italienska myndigheterna inte fastställt någon plan för återuppbyggnaden efter katastrofen, och därför har vi ännu ingen möjlighet att ta ställning till något eventuellt ytterligare bidrag.
Herr talman! Låt mig konstatera att utrikesministern inte är negativ till att ytterligare hjälpinsatser kan sättas in om så anses erforderligt. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Samtidigt vill jag också understryka vad utrikesministern har sagt, nämligen att Röda korset är den mest lämpliga organisationen för att ta hand om detta hjälparbete. Den har i varje fall svenska folkets förtroende.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat mig om den svenska regeringen är beredd att ta initiativ, dels för att få den etiopiska regeringen att avstå från sin plan att genomföra en inmarsch i Eritrea, dels till åtgärder för att lindra den akuta nöden i Eritrea. Herr Måbrink har vidare frågat statsrådet Sigurdsen om regeringen nu med anledning av den etiopiska regeringens upptrappning av våldet mot civilbefolkningen i Eritrea kommer att ta initiativ till svenskt humanitärt bistånd till Eritreas folk. Denna fråga har överlämnats till mig för besvarande. Jag besvarar de två frågorna i ett sammanhang. Det är svårt att få fram tillförlitliga uppgifter om vad som just nu händer i Eritrea. Läget är oklart, och några säkra informationer om vad som sker har vi inte. Väpnade inbördes konflikter utsätter alltid civilbefolkningen för speciellt svåra lidanden. Vi har tidigare direkt till etiopiska regeringen uttryckt vår oro över läget i Eritrea. Det är vår förhoppning att den etiopiska regeringen skall göra allt för att finna en fredlig lösning och att den skall avstå från aktioner som riskerar att leda till en katastrof för alla inblandade parter. Jag hoppas att det förhandlingsprogram i nio punkter som den etiopiska regeringen nyligen framlagt skall kunna bidra till en politisk lösning. Det har varit mycket svårt att nå den krigsdrabbade befolkningen i och utanför Eritrea med humanitära insatser. De eritreanska flyktinggrupperna i Sudan har under många år fått viss hjälp genom FN:s flyktingkommissarie. Sverige är som bekant en av de största bidragsgivarna till denna verksamhet. Vi har också bidragit till olika enskilda organisationers insatser till förmån för eritreanska studenter och flyktingar samt till katastrofbistånd i form av livsmedel till de frivilliga hjälporganisationernas matdistribution i Asmara. Ytterligare katastrofinsatser genom enskilda organisationer för den krigsdrabbade befolkningen kan bli aktuella inom den närmaste framtiden.

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Som jag nämnde redan i samband med frågan är läget i Eritrea mycket allvarligt. Enligt uppskattningar som har gjorts finns det ungefär 1 miljon flyktingar inom och utom Eritrea. Detta allvarliga läge hotar nu att bli ännu allvarligare på grund av den upptrappning av krigsaktiviteterna som har aviserats och framför allt med hänsyn till det sätt på vilket denna upptrappning enligt uppgifter skall genomföras. Utrikesministern uttrycker förhoppningen ”att den etiopiska regeringen skall göra allt för att finna en fredlig lösning och att den skall avstå från aktioner som riskerar att leda till en katastrof för alla inblandade parter”. Det är självfallet en förhoppning som man måste dela. Man skulle möjligen kunna säga att formuleringen i svaret är mycket diplomatisk och väl anstår en utrikesminister. Det finns kanske inte särskilt mycket i händelseutvecklingen på sistone i Eritrea och i den etiopiska regeringens handlande som ger fog för den typ av förhoppning som utrikesministern ger uttryck åt. Jag skulle alltså vilja fråga om inte den svenska regeringen är beredd att göra mer kraftfulla insatser för att påverka den etiopiska regeringen i det här fallet än vad som antyds i svaret. Sedan tar utrikesministern upp svårigheterna att nå in i Eritrea med hjälpinsatser, och det är naturligtvis riktigt att de svårigheterna är betydande. Nu har det ju i Eritrea bildats en inhemsk Rödakorsoch Rödahalvmåneorganisation. Den har också haft företrädare på besök här i Sverige, och jag vet att dessa bl.a. har haft överläggningar med Svenska röda korset och SIDA. Såvitt jag förstår bör förekomsten av en Rödakorsoch Rödahalvmåneorganisation i Eritrea innebära väsentliga förbättringar när det gäller möjligheterna att komma in med hjälpinsatser i Eritrea. Jag hoppas därför att den svenska regeringen skall kunna aktivera sig genom att försöka öva inflytande på den etiopiska regeringen, som vi ju sedan länge har mycket goda kontakter med, när det gäller aggressionerna i Eritrea. Jag hoppas också att vad utrikesministern säger sist i sitt svar, att vidare katastrofinsatser kan bli aktuella, även förverkligas och att det görs en rejäl svensk insats för att lindra nöden i Eritrea.

Herr talman! Jag tackar också för svaret från utrikesministern. Vad jag tror att man först måste slå fast är att det här inte handlar om en inbördes konflikt i en stat, utan det är en konflikt mellan två stater. Det tycker jag vi bör ha klart för oss. Inte minst bevisas detta förhållande av FN:s beslut i början på 1950-talet om federationen mellan Eritrea och Etiopien som Haile Selassie sedan bröt genom att ockupera Eritrea. Det är väl ändå ganska klart att det också i Eritrea finns en befrielserörelse som till stora delar behärskar Eritrea. Och när utrikesministern här talar om svårigheterna att få kontakter och förmedla hjälp in i Eritrea, så anser jag att det inte är riktigt med sanningen överensstämmande. Det finns organisationer i Eritrea som är väl utbyggda och kan distribuera förnödenheter osv. ut till den lidande befolkningen, bl.a. ELF. Herr Granstedt har nämnt att man också förra året i juni månad bildade en Rödakorsorganistion för Eritrea, som såvitt jag förstår också är väl utbyggd och som även har gjort upp en lista på vad man är i trängande behov av. Det är alltså en lista från Eritreanska röda korset. Man behöver livsmedel, kläder och utrustning av olika slag, och vad man begär från Sverige och andra länder är att det skall göras en massiv insats för de svältande och lidande människorna i Eritrea. Man talar om att det rör sig om 3,5 miljoner människor i Eritrea som lider av svält, undernäring OSV. Jag vill också i likhet med herr Granstedt säga att den senaste åtgärd som etiopiska regeringen signalerat, nämligen att skicka in tusentals etiopiska bönder i Eritrea för att på det sättet försöka kuva befolkningen där, ju inte kommer att lösa några problem. Tvärtom kommer den i stället att bidra till ytterligare lidanden i Eritrea.
Herr talman! Det här är ett mycket svårt problem därför att Eritrea ingick 1952, efter ett beslut i FN som Sverige också röstade för, en fe deration med Etiopien och blev väl därmed en del av Etiopien. Den federationen upplöstes 1962 av kejsaren, och Eritrea har sedan dess varit en av de 14 provinserna inom Etiopien. Våra möjligheter att komma med direkthjälp till Eritreas befolkning är mycket små. Vi har undersökt dem. Men den hjälp man skulle kunna lämna till Eritrea måste gå genom den etiopiska regeringen. Det är därför som vi hittills i denna situation har tvingats att begränsa vår biståndsverksamhet till framför allt flyktingar. Men vi lämnar också genom de religiösa organisationer, som verkar inom Etiopien och Eritrea, direkthjälp till befolkningen. Hjälpen har dock inte kunnat bli av den omfattning som vi själva skulle ha önskat.

Herr talman! Vad gäller historieskrivningen så biträdde Sverige i FN en federation mellan Etiopien och Eritrea. Den federationen förutsatte att Eritrea skulle ha ett indirekt självstyre. Det var försvaret och utrikespolitiken som skulle samordnas. En parallell till ett sådant arrangemang har vi i svensk historia i den federation som ingicks mellan Sverige och Norge — jag tror det var 1814 — men den federationen skulle nog inte i och för sig ha motiverat att Sverige med militära maktmedel försökt bibehålla kontrollen över Norge och att allt eventuellt bistånd till Norge skulle gå via den svenska regeringen. Nej, det är vad som hänt betydligt senare — dvs. omkring 1960, när federationen upplöstes och Eritrea annekterades — som är bakgrunden till de nuvarande stridigheterna i Eritrea, och såvitt jag har mig bekant var detta ingenting som Sverige biträdde. Jag förstår att det kan vara svårt att upprätta effektiva kanaler. Men både herr Måbrink och jag har pekat på den Rödakorsorganisation som nu har bildats i Eritrea och som såvitt jag kan bedöma borde kunna utgöra just en sådan kanal för biståndsinsatser i Eritrea.

Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Granstedt här sade om historien. Det är kanske så att utrikesministern när det gäller historien i Etiopien och Eritrea bör läsa på litet bättre. Det är riktigt att Sverige gör en insats för de eritreanska flyktingarna i Sudan. Den insatsen är säkert mycket värdefull. Det har också ofta framhållits av befrielserörelserna i Eritrea.

Det vore bra om vi kunde få ett besked på den punkten.
Herr talman! I den väsentliga fråga som vi här diskuterar, alltså huruvida Eritrea är en självständig statsbildning eller inte, vill jag bara säga att den afrikanska enhetsorganisationen OAU icke betraktar Eritrea som en självständig statsbildning utan som en del av Etiopien. Och jag känner inget annat land där man har en annan bedömning. Därför är förutsättningarna för oss att direkt ta kontakt med eritreanska myndigheter starkt begränsade. Det har hållits sammanträden här i Stockholm, där vi diskuterat med olika hjälporganisationer hur man skall kunna hjälpa den mycket hårt drabbade befolkningen i Eritrea, och vi fortsätter med detta. Om det öppnas sådana möjligheter skall vi utnyttja dem. Det är vi inte rädda för. Men läget är fortfarande att omfattande hjä endast kan gå över den etiopiska regeringen och dess myndigheter. Därför är vi tvungna att begränsa oss till att stödja de mycket aktiva religiösa organisationer som verkar inom Eritrea. De har den svenska statens stöd.
Herr talman! I varje fall jag har inte ställt frågan i syfte att söka avtvinga utrikesministern något erkännande av Eritrea som självständig stat. Jag är helt på det klara med att det i dagsläget inte föreligger några förutsättningar för ett sådant erkännande. Frågan syftar för det första till svenska insatser för att lindra nöden i Eritrea. Man får intrycket att utrikesministern inte känner till Rödakorsorganisationen i Eritrea, trots att organisationen hade företrädare här i Sverige för bara någon dryg vecka sedan. Jag är en aning förbryllad över detta. Det finns såvitt jag förstår numera goda möjligheter att få in hjälp i Eritrea via humanitära organisationer. För det andra avser frågan att få till stånd åtgärder från den svenska regeringens sida för att söka påverka den etiopiska regeringen att inte åstadkomma en massaker i stor skala i Eritrea genom att skicka in 100 000 stamkrigare i landet.
Herr talman! Jag vill också bara konstatera att det här visar sig att man från svensk sida inte haft kontakter och diskussioner med de två organisationer i Eritrea som bevisligen behärskar 70-80 96 av territoriet i Eritrea — jag tänker på ELF och Röda korset där. Det är hårresande att påstå att hjälpen till Eritrea måste gå via Etiopien, via en regim som nu är beredd att skicka in tusentals utarmade etiopiska bönder i Eritrea.
Herr talman! Endast en upplysning. Röda korset i Eritrea har haft kontakt inte med den svenska regeringen utan med Svenska röda korset. Dessa kontakter har såvitt vi vet inte föranlett någon framställning från Svenka röda korset om hjälp den vägen.
Herr talman! En upplysning till, till herr utrikesministern. Enligt uppgifter från de företrädare för Eritreanska röda korset som var här har de också haft överläggningar med företrädare för SIDA. Även om SIDA inte är svenska regeringen, förutsätter jag att det finns goda kanaler för information mellan SIDA och regeringen. Jag hoppas att denna frågedebatt har riktat regeringens uppmärksamhet på de möjligheter som i dag finns att göra insatser i Eritrea, och att vi nu kanske också får konkreta resultat på detta område.

Herr talman! Herr Eriksson i Ulfsbyn har frågat socialministern om denne anser att en fast organisatorisk bas bör skapas för en idrottsmedicinsk och idrottsbeteendevetenskaplig forskning i vårt land. Enligt arbetsfördelningen mellan departementen ankommer det på mig att besvara denna fråga. Motionsidrott är givetvis, som herr Eriksson framhåller, av utomordentlig betydelse för friskvården. Fasta forskningsresurser med inriktning mot sådana områden som herr Eriksson anger finns i dag vid medicinsk fakultet och vid gymnastikoch idrottshögskolan i Stockholm. Även de ökade insatser som statsmakterna beslutat om inom arbetsmedicinens område samt forskningsrådens resurser är här av betydelse. Till detta kommer att en särskild forskningsnämnd inom Riksidrottsförbundet fördelar medel till idrottsforskning inom ramen för statsstödet till idrotten. Frågan om ytterligare resurser för denna forskning får prövas i sedvanlig ordning av vederbörande myndigheter i samband med anslagsframställningar till regeringen och i det årliga budgetarbetet. En ytterligare prövning sker givetvis vid forskningsrådens och myndigheternas fördelning av de tillgängliga resurserna.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

Det är många skäl till att man ställer en sådan här fråga. Trots vår vällevnad, vårt höga välstånd och vår höga sjukvårdsstandard tyder mycket på att vi svenskar blir ett allt sjukare folk. Antalet sjukdagar tenderar att öka — vi ligger nu på gott och väl 100 miljoner sjukdagar om året. I förhållande till många andra länder har vi inom hälsooch sjukvården samt inom forskningen stora resurser till vårt förfogande. Man kan då fråga sig var någonstans det brister. Jag har i min fråga pekat på ett område som är försummat, nämligen den idrottsmedicinska och även idrottsbeteendevetenskapliga forskningen i vårt land. Vi behöver så väl få en belysning av motionsidrottens och över huvud taget idrottens medicinska betydelse, både som förebyggande faktor och inom sjukvården. Man säger på medicinskt håll att man vet för litet om detta. Trots den fysiska träningens värde vågar man inte använda sig av den, eftersom man vet för litet om hur den faktiskt verkar, för litet om de individuella variationerna och om doseringen av den fysiska träningen när det gäller både art och intensitet. Jag vill peka på behovet av utbildning här. Vi har ingen specialitet som heter idrottsmedicin, och det förekommer ingen undervisning på detta område på någon nivå i läkarutbildningen. Till följd härav finns det heller ingen samordnande instans som bedriver forskning på detta angelägna område.
Herr talman! Självfallet är de överväganden som ligger bakom herr Erikssons i Ulfsbyn fråga väsentliga. Men de avvägningar som behöver göras sker givetvis i de medicinska fakulteterna och vid gymnastikoch idrottshögskolan.

Herr talman! Jag vill särskilt tacka vår utbildningsminister för innehållet i denna replik. Vårt land är ett föregångsland inom idrottsforskningen och även inom medicinsk forskning. Jag har därför förhoppningen att vi också inom den idrottsmedicinska forskningen skall kunna komma långt, med allt positivt som detta för med sig. I slutet av sitt svar säger utbildningsministern: ”En ytterligare prövning sker givetvis vid forskningsrådens och myndigheternas fördelning av de tillgängliga resurserna.” Detta tillsammans med vad utbildningsministern sade i sin replik gör att man kan ha vissa förhoppningar i denna fråga. Jag tackar för de besked jag fått.

Herr talman! Fru Nilsson i Kristianstad har frågat utbildningsministern hur långt frågan om samnordisk högre utbildning av ortopedisk personal avancerat och när sådan utbildning kan igångsättas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Med anledning av ett medlemsförslag i Nordiska rådet hemställde rådets presidium i en skrivelse den 17 januari 1969 till regeringarna i de nordiska länderna att vidta åtgärder för att få till stånd en samnordisk utbildning av ortopediska handskomakare och protestekniker. Sedan bl.a. vissa yttranden inhämtats överlämnades ärendet till skolöverstyrelsen för handläggning. På initiativ av överstyrelsen m.fl. har frågan diskuterats vid en konferens med deltagare från samtliga nordiska länder. Mot bakgrund bl.a. av vad som framkom vid denna konferens har Landstingsförbundet låtit göra en utredning. Landstingsförbundets utredning visar bl.a. att det knappast finns underlag för en särskild samnordisk utbildning inom området ortosoch protesteknik. Efter vad jag erfarit har i flera fall elever från andra nordiska länder tagits emot till den utbildning som anordnats vid Munksjöskolan i Jönköping. Jag förutsätter att så kan ske även i framtiden. Vad särskilt gäller problemen med ersättning, motsvarande interkommunal ersättning, är detta en fråga av principiell karaktär som torde få tas upp i annat sammanhang.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

När en person kommit i den situationen att han eller hon är beroende av proteser är det ytterst angeläget att utprovning och tillverkning av sådana — först provisoriska och sedan slutgiltiga — sker utan dröjsmål. Tyvärr har det visat sig att patienter måst vänta i åratal på att få proteser ordnade. Det är inte svårt att föreställa sig att ett sådant förhållande verkar djupt deprimerande. Jag har hört berättas om personer som fått sina proteser i Tyskland, där man kunnat ordna slutgiltiga proteser på mycket kort tid. Snabb service kan alltså presteras om tillräckliga, inte minst personella resurser finns tillgängliga. Samhället har också enligt min mening skyldighet att följa produktutvecklingen på området. Även här görs stora tekniska framsteg, som givetvis skall kunna utnyttjas av dem som blir i behov därav. Forskning i nära anslutning till den praktiska verksamheten vid bandageverkstäderna är synnerligen väsentlig. Även härför behövs högre utbildning på området. Nu säger statsrådet i sitt svar att en utredning inom Landstingsförbundet visar att den samnordiska utbildning som skulle anordnas i vårt land inte kan komma till stånd. Men då måste ju varje land för sig ordna en utbildning för högre personal, så att man kan tillgodose behoven hos de patienter som behöver proteser och annan teknisk utrustning. Jag har av personer som sysslar med denna fråga fått reda på att ett förslag till läroplan för utbildning av ortopedingenjörer skulle ha utarbetats i vårt land, sedan det stod klart att det inte skulle bli någon samnordisk utbildning. Detta förslag skulle enligt uppgift ligga hos skolöverstyrelsen. Jag skulle vilja fråga statsrådet när SÖ kan väntas bli färdig med sin bearbetning av detta förslag? De som arbetar på området vill att en utbildning skall komma i gång senast den 1 januari 1977, eftersom vi haft ett vakuum på två år i utbildningen till ortopedingenjörer. Detta måste på något sätt tas igen.
Herr talman! Formellt sett kan resultatet av bedömningen vara att någon samnordisk utbildning inte skall sättas i gång. Men reellt sett finns ju en sådan utbildning vid Munksjöskolan i Jönköping, eftersom man till den utbildningen redan tar emot elever från de andra nordiska länderna. Det har jag också framhållit i mitt svar. När det gäller fru Nilssons fråga om denna speciella läroplan har jag tyvärr ingen information. Det är skolöverstyrelsen som sköter läroplansarbetet, och det är många läroplaner det gäller, speciellt på vårdområdet. Nu kan det hända att just den läroplanen kommer att bli berörd i samband med att en del av vårdutbildningen i gymnasieskolan flyttas upp till högskoleutbildningar den 1 juli 1977. Men jag har ingen direkt information att lämna på den punkten.
Herr talman! Utbildningen av ortopedmekaniker i Jönköping är på gymnasienivå, och vad jag har efterlyst i min fråga är den högre ut bildningen. I Jönköping har man plats för 16 elever, och det är bra om även de övriga nordiska länderna utnyttjar den utbildningen, men den ligger som sagt på en lägre nivå än vad jag har avsett i min fråga. Det var just den högre utbildningen som man ville få till stånd på det samnordiska planet. Jag vill påpeka att för de personer, som har drabbats av sådana handikapp att de behöver proteser och andra tekniska hjälpmedel, är det ytterst viktigt att denna högre utbildning kommer till stånd. Jag har fått påstötningar därom även från läkarhåll, och jag hoppas att statsrådet vill medverka till att vi får denna högre utbildning, som alltså har legat nere i ett par års tid. Det kommer naturligtvis att få återverkningar om några år. Ytterst påverkar det de patienter som behöver den service det här är fråga om.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 64 behandlar dels propositionen 142 från socialdepartementet i vissa delar, dels en rad motioner, varav en del väckts under den allmänna motionstiden och andra väckts då det blev klart att regeringen inte till årets riksmöte skulle lägga de förslag beträffande den framtida alkoholpolitiken som aviserats vid riksmötets början. Alkoholpolitiska utredningens väntade förslag innebar det som riksdagen eller i varje fall skatteutskottet år efter år åberopade då det gällde att avstyrka motioner, som syftade till positiva åtgärder för att åstadkomma en bättre folknykterhet. Man väntade hela tiden på utredningens kartläggning av problematiken för att kunna behandla frågan i dess helhet. Tyvärr höll utredningen på i nio år innan de digra betänkandena var När sedan regeringen ansåg sig behöva sätta i gång en särskild beredning av hela frågekomplexet, var det rätt naturligt att man från alla partier motionsledes gjorde framstötar för att aktualisera de mest akuta bekymren. Från centerns sida framförde vi våra erinringar i form av partimotion. Då mellanölet infördes var huvudargumentet, att om det marknadsfördes ett bra öl så skulle konsumtionen av sprit och andra starkare alkoholdrycker gå ned. Utvecklingen har inte alls gått i den riktningen. Såväl spritsom vinkonsumtionen har ökat. Vad som har minskat genom mellanölets introduktion är bruket av den svagare pilsnern. APU gjorde med regeringens medgivande ett experiment i två län, där man tillät försäljning av starköl i butiker. Resultatet blev helt förödande och experimentet fick avbrytas. Lättillgängligheten spelar utan tvivel en av görande roll. Allt bruk av alkohol bland barn och tonårsungdom torde få betraktas som missbruk. Situationen bland barn och ungdom i fråga om alkoholmissbruk förvärrades på ett rent skrämmande sätt då mellanölet infördes för försäljning i butikerna. Undan för undan har allt starkare krav ställts av föräldrar och lärare på slopande av mellanölsförsäljningen. Lokalt och regionalt har väl många av oss erfarenheter från skolområdet. För egen del har jag som ordförande i länsskolnämnden åtskilliga exempel på vad mellanölsmissbruket bland skolungdomen kan ställa till med. Låt mig i detta sammanhang få citera något av vad skolöverstyrelsens generaldirektör Jonas Orring anförde då han för några veckor sedan talade på en ungdomskongress. ”Vad vi har upplevt är i själva verket en förödande alkoholisering av stora ungdomsgrupper. Det har hos många ungdomar skapats en benägenhet att dricka till berusning som måste vara djupt oroande. Enligt stockholmsundersökningen har den grupp av elever som har varit kraftigt berusade, åtminstone någon gång, i det närmaste fördubblats under de senaste tio åren. Enligt samma undersökning har var femte elev i sjätte årskursen enligt sin egen uppgift åtminstone någon gång varit kraftigt berusad. I årskurs nio har denna grupp ökat från nära hälften 1967 till upp emot tre fjärdedelar år 1975. Redan bland 13-åringarna är det långt ifrån ovanligt med ett dryckesmönster som innebär att varje dryckestillfälle för till berusning. Bland niorna gäller detta för i det närmaste hälften av eleverna. —-—-- Det redskap som har åstadkommit denna ödesdigra utveckling är utan tvivel mellanölet. Då det infördes som en lätt tillgänglig dryck innebar det ett svek mot skolan och mot ungdomen. Skolan försattes just i ett sådant omöjligt läge som vi har rätt att vänta oss att statsmakterna till varje pris skall undvika. Skolan blev aldrig tillfrågad innan regering och riksdag gjorde detta svåra misstag i ungdomspolitiken. Men skolan fick ta konsekvenserna genom en svår störning av arbetsmiljön. Infernalisk, skicklig marknadsföring har givetvis bidragit till denna utveckling.” Så långt citatet av generaldirektör Orrings uttalande. Helt naturligt är vi som vill ha bort mellanölet på det klara med att detta ingalunda räcker till för att få en bättre utveckling av nykterhetssituationen, främst bland ungdomen. Vi motser snara och goda förslag om vad som här kan göras och är givetvis beredda att stödja mycket kraftiga satsningar, inte minst ekonomiskt. När man kommer in på lättillgängligheten och marknadsföringen, är det alldeles uppenbart att det är detta som har åstadkommit den väldigt stora ölförsäljningen till ungdomen. Enligt min mening skall inte en dryck som mellanölet, som används som berusningsmedel, säljas i den allmänna handeln. Utskottets övervägande del, 12 ledamöter av 15, är överens om att mellanölet bör slopas och att riksdagen bör fatta beslut nu. Enigheten om åtgärder mot alkoholreklamen är också stor. När det gäller alkoholstyrkan i det öl som i fortsättningen skall få säljas i butikerna råder det inom utskottet en viss nyansskillnad. Utskottets majoritet förordar att ett öl med 3,0 viktprocent får säljas, medan vi i reservation 2 förordar att man återgår till förhållandena före mellanölets införande, så att öl med 2,8 viktprocent blir det starkaste öl som får säljas i den allmänna handeln. Vi menar att det bör finnas möjlighet att smakmässigt åstadkomma en helt tillfredsställande produkt utan att man höjer alkoholstyrkan. Vi har ju exempel på vad bryggarna har kunnat åstadkomma i fråga om lättölet, där inte minst bryggerierna själva i en rad annonser den senaste tiden har framhållit vilka utmärkta kvaliteter man numera saluför. Det är alltså inte alkoholstyrkan utan tillverkningsprocessen i övrigt som är avgörande för hur pass smakliga drycker man kan åstadkomma. Vi som står bakom reservation 2 har den uppfattningen att det bör räcka mer än väl med 2,8-öl som den starkaste alkoholdryck som får försäljas i den allmänna handeln. I enlighet med proposition 142 har utskottet enhälligt föreslagit en uppräkning av anslaget till Föreningen Fruktdrycker till 50 000 kr. Vad beträffar övriga anslag är utskottet enigt i fråga om beloppen, men olika meningar föreligger om vem som skall disponera anslagen. Här tillhör jag den majoritet som förordar bifall till propositionens förslag. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation nr 2 och i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vårt lands alkoholproblem är inte någon lätt fråga, vilket inte minst visas av att alkoholpolitiska utredningen tog så lång tid på sig för att utreda den. Vi är väl alla medvetna om att förhållandena tyvärr inte är tillfredsställande. Med åren synes problemen när det gäller missbruket ha förvärrats, bl.a. genom kombinationen av alkohol och narkotika. Det är att beklaga att många unga människor har blivit beroende av dessa olika droger. Den första fråga vi då har anledning att ställa oss är vad som är orsaken till ett sådant missbruk hos en alltför stor procent av våra unga människor. Å andra sidan torde vi kunna glädja oss åt att den övervägande delen av. ungdomarna är skötsamma, plikttrogna och framåtsträvande. Men det gäller givetvis att hjälpa dem till rätta som kommit på sned. Man frågar sig hur det kan vara möjligt att t.o.m. ungdomar under 15 år kan vara berörda av starka drycker eller droger. När sådant kan inträffa finns det nog anledning fråga sig vad det har blivit av föräldraoch lärarauktoriteten. Tyvärr vet tydligen ingen vad som nu är riktigt att göra. Meningarna synes vara starkt spridda, och detta gäller både om orsakerna och om de åtgärder som bör vidtagas. Detta visas inte minst av att de åtgärder som nu föreslås beträffande mellanölet har samlat lika många i skatteutskottet för att ölet skall ha en alkoholhalt av 2,8 viktprocent som 3,0 procent. Däremot är båda dessa grupper överens om att ikraftträdandet inte bör ske förrän den 1 juli 1977. Vi har emellertid nu ett mycket stort och omfattande utredningsmaterial samt ett stort antal remissvar till förfogande, som torde kunna bilda underlag för ett ställningstagande. Men det torde vara nödvändigt att en grundlig djuplodning av alla frågeställningarna kommer till stånd för att de riktiga och väl avvägda besluten skall kunna åstadkommas. Det är att hoppas att denna genomgång sker så snabbt som möjligt, och jag vill vädja till socialministern att verkligen påskynda ärendet. Jag kan dock inte finna att det är en riktig ordning att nu bryta ut en fråga och avgöra den utan någon som helst samordning med hela alkoholfrågan. Ett sådant beslut kan komma att innebära att vi sedan ångrar att vi bundit oss i en viss riktning. Det kan också komma att innebära att man därmed anser sig ha gjort vad som behövs göras för att förbättra nykterhetstillståndet. För min del kan jag ingalunda anse att man har gjort vad som är nödvändigt bara genom att besluta att om mer än ett år sänka alkoholhalten i ölet med några få tiondels viktprocent. Jag tror att det är av vikt att vi gör klart för oss vad som föreslås genom de olika meningarna i skatteutskottet. Vi är tre ledamöter som vill vänta med beslutet om alkoholstyrkan tills man har ett samlat beslutsunderlag för hela nykterhetsfrågan. Jag är då beredd att acceptera den alkoholstyrka som en saklig utvärdering kan komma fram till. En grupp på sex ledamöter vill besluta att om eu år införa ett 3-procentigt öl och en grupp på lika många ledamöter vill ha ett öl på 2,8 viktprocent. I den allmänna debatten sägs att det är fråga om att avskaffa mellanölet. Jag tror att det i viss mån är en strid om ord. Men vad det är fråga om är ju om vi skall ha ett öl som håller 2,8, 3,0 eller 3,6 viktprocent från den 1 juli 1977. Vad man sedan kallar ölet torde vara av mindre betydelse. Jag tror nog att konsumtionen blir ungefär densamma oavsett vad man har för namn på det här ölet. Herr Nilsson i Trobro och jag har i vår reservation framhållit att man redan nu bör kunna intensifiera ansträngningarna för att hjälpa den del av ungdomen som missbrukar alkohol. Det torde också redan nu kunna åstadkommas förbättringar genom vissa inskränkningar i försäljningstiderna för öl. Sålunda torde man kunna begränsa tiden på kvällar och lördagseftermiddagar. Det skulle väl också kunna undersökas om det inte är möjligt att ha särskilda kassor i snabbköpen för mellanölet. Åtgärder i den riktningen har redan vidtagits på vissa håll. Givetvis är det behövligt att ta hänsyn till handelns olika struktur och konsumenternas varierande behov av tillfälle till inköp. Frågan är emellertid f. n. under prövning i marknadsdomstolen, och skulle några mindre lagändringar behövas torde det inte vara omöjligt att ordna detta i höst. Herr talman! Vi får hoppas att riksdagen samlar sig till ett beslut som kan innebära att vi får en genomgripande lösning av den för vårt land och inte minst vår ungdom så viktiga fråga som alkoholfrågan är. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! Innan jag gör mina personliga kommentarer till min reservation, nr 4, vill jag anföra några citat ur de avlämnade motionerna. Dessa har det gemensamt att de föreslår att förbud mot försäljning i allmän handel av det s.k. mellanölet skall införas. Citaten belyser att det i grunden råder samma uppfattning om alkoholfrågan hos motionärerna och hos oss som är reservanter. Skillnaden består i att majoriteten i en detaljfråga vill gå till ett omedelbart beslut och inte avvakta förslaget till hela frågans lösning.

”Slutligen finns det inte så få som tror, att ölrestriktioner endast skulle göra ont värre genom att framkalla en allmän övergång till starkare och farligare drycker.” I motionen av herr Israelsson m.fl. — en utomordentligt välskriven motion f.ö. — kan jag inte utläsa att man vill ha ett omedelbart beslut om att från någon viss tidpunkt förbjuda försäljning av mellanöl i allmän handel. Motionens att-sats nr 6 har följande förslag: ”att riksdagen uttalar att den övergripande målsättningen för alkoholpolitiken skall vara återhållsamhet till alkoholbruk och minskad totalkonsumtion i samhället”. Detta är också innebörden av reservanternas förslag. Där möts alltså herr Israelssons motion och vår reservation. Från motion 2218 av herr Jadestig m.fl. skall jag citera ett stycke som borde ha gjort att mina partivänner i vår nykterhetsgrupp kunnat instämma i reservationens hemställan. Man anför följande: ”Att komma till rätta med ungdomens alkoholbruk är en av vårt samhälles mest angelägna uppgifter. Åtgärder mot mellanölet löser tyvärr inte hela den problematiken. En betydelsefull grupp av orsaker till alkoholmissbruk är beroende av samhällsförhållandena och samhällsutvecklingen.

För egen del tror jag att detta är en felaktig iakttagelse. Min åsikt är baserad på att vi i dag har en mycket hög utbildningsnivå, inte bara genom en betydligt längre skoltid utan också med tanke på de studieresultat som uppnås och som vid en internationell jämförelse placerar svensk ungdom bland de främsta i världen. Skulle detta vara möjligt, om vi till övervägande delen hade en försupen och socialt missanpassad ungdom? Vi har i vårt land en ungdomsgeneration — uppväxt sedan mellanölet kom till 1965 — som tar en mycket aktiv del i föreningsliv och samhällspolitiska engagemang. Det är en ungdom som väl hävdar sig i internationellt idrottsutbyte. Visst finns det alkoholmissbrukare bland ungdomen, men i ännu högre grad bland äldre årsgrupper. Denna företeelse kan vi observera och beklaga. Men vi skall samtidigt vara realister och konstatera att dessa missbrukare är en mycket liten del av det svenska folket. Ingen kan framställa svensk ungdom eller svenska folket som till övervägande del bestående av svåra alkoholmissbrukare. Om detta resonemang skulle vara riktigt — ge då mig och alla andra en förklaring till att vårt land ändå har en mycket hög levnadsstandard och väl hävdar sig i internationell konkurrens på praktiskt taget alla områden. Vi deltar aktivt i alla fredsbevarande aktioner och hjälporganisationer och vi gör stora u-hjälpsinsatser — inte minst genom ungdomens aktivitet. Vi har genom detta och mycket annat gjort betydande och uppskattade insatser för en bättre värld att leva i. Skulle detta vara möjligt, om vi var ett alkoholmissbrukande och degenererat folk? Jag ställer bara frågan. Med hänsyn till de positiva sidor jag redovisat bör svaret bli nej. Dessa resultat kan endast uppnås av intresserade, välutbildade och i aktivt samhällsarbete deltagande människor. Andra bilder av svenskt samhällsliv är i grunden felaktiga. Nu tillbaka till det förslag vi i dag skall ta ställning till. Om riksdagen följer majoritetens förslag, tycker jag verkligen att det är en tillbakagång: en förmyndarmentalitet med förbud och andra restriktioner skall ersätta den enskilda människans omdöme och beslut. Skall vi på detta område omyndigförklara större delen av svenska folket? Vid alla andra ställningstaganden som den enskilda personen gör litar vi på att det är positivt för samhället. Men när det gäller att bruka alkohol i form av mellanöl vill majoriteten inte tillåta medborgarna denna frihet. Vi har stora friheter i vårt land, som ingen vill inskränka. Varför då ha en inskränkning just på detta område, när det gäller att umgås med alkohol? Enligt meddelande från regeringen får riksdagen våren 1977 en proposition — vars förslag kan träda i kraft den 1 januari 1977 — som täcker både hela det alkoholpolitiska området och området med andra påverkande droger i avsikt att sänka den totala konsumtionen. Detta uttalande bör vägleda riksdagen till att i dag inte besluta och binda regeringen till ett ställningstagande i en detaljfråga vid den totala översynen. Det finns, herr talman, mycket tro och litet vetande i denna fråga. Vem kan med säkerhet påstå att ett öl som innehåller 1,8, 2,8 eller 3,0 viktprocent alkohol inte är beroendeframkallande hos ett fåtal människor? För egen del kommer jag inte att delta i en diskussion om dessa procenttal, då jag tycker att det är en ofruktbar diskussion. Enligt min åsikt borde nykterhetsvännerna ha föreslagit ett helt alkoholfritt öl, om de skulle följa sina principer. I reservationerna föreslås att riksdagen inte nu fattar beslut i en detaljfråga angående alkoholpolitiken. Förslaget innebär att riksdagen ger beredningsgruppen och regeringen en målsättning i arbetet för att sänka den totala alkoholkonsumtionen i samhället. Som avslutning på mitt anförande vill jag citera vad Systembolagets direktör Rune Hermansson skriver i bolagets senaste årsberättelse: ”Alkoholpolitiken — ett område där så många förutfattade meningar finns och där snart sagt alla anser sig vara sakkunniga och där värdeladdningen är så otroligt stor — behöver i högsta grad förändras till en saklig fråga. Vetandet — även om det i viss mån är bristfälligt — måste få slå ut de olika trosriktningarna som grundval för åtgärderna.” Jag har tidigare talat om att det bör vara valfrihet för medborgarna. Vi har valfrihet på andra konsumtionsområden för livsmedel och drycker. Nu vill jag ställa frågan: Finns det valfrihet för ledamöterna i denna kammare att rösta för sin egen personliga uppfattning? Förbudsanhängarna vill ha en inskränkning; den saken är alldeles klar. Jag hoppas att det finns ledamöter i alla partier som har möjligheter att inta en personlig ställning i denna fråga. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till reservationerna 3 och 4, som i sin hemställan är gemensamma. Jag yrkar också bifall till reservationen 5, men de närmare kommentarerna till denna reservation kommer att göras av herr Persson i Karlstad.

Herr talman! Jag kan till att börja med instämma i allt vad herr Andersson i Knäred har sagt. Att utskottsmajoriteten trots det jag nu säger har följt en annan linje än herr Andersson är beroende på att vi hade hoppats kunna samla en bred majoritet i riksdagen kring just vårt förslag och därmed för lång tid framöver få bort öldebatten från alkoholpolitiken och i stället kunna inrikta vår kraft på att skapa en slagkraftig front mot förtäringen av de starkare dryckerna. Jag ber att få återkomma till detta senare. Svensk alkoholpolitik har under många år befunnit sig i en situation som karakteriserats av: Låt oss vänta och se — vänta på vad alkoholpolitiska utredningen kan komma fram med. Utskottet menar att många alkoholpolitiska åtgärder som kunnat förbättra nykterhetstillståndet i landet har fått anstå i avvaktan på allt det digra utredningsmaterial som APU höll på att samla ihop. Utredningen har fördröjts år efter år utöver de tidsramar som utlovats. När vi så till sist vid årsskiftet 1974-75 fick del av utredningsmaterialet resulterade detta så småningom i en remissopinion som var mycket blandad, dock inte så ensidigt negativ som bryggarna angav i sina förföriska broschyrer. Den var ju inte alls så ensidig utan var delad på olika restriktionssystem. Men ännu händer ingenting inom svensk alkoholpolitik. Avsaknaden av en målsättning har gjort att nykterhetstillståndet har försämrats i landet. Vid motboksreformen 1955 fastställde riksdagen en målsättning som man skulle försöka leva upp till, nämligen att styra över konsumtionen från starkare till svagare sorter. Den målsättningen har handhafts på sådant sätt att två stora misstag har lett till rakt motsatt effekt. Först genomfördes en stor kampanj för vindrickande, som gjorde att konsumtionen av vin har femdubblats utan att det därför har skett någon som helst nedgång i spritkonsumtionen. I stället har också den konsumtionen ökat. Det enda troliga resultat som uppnåddes med vinkampanjerna var att det blev en ny grupp alkoholkonsumenter, som tidigare hade avstått från dryckesseder. Nästa stora misstag kom 1965, då mellanölet infördes. De som menade att detta öl skulle få nykterhetspolitiskt gynnsam effekt hävdade att lätttillgängligheten hos en maltdryck skulle få så många att hålla sig borta från Systembolagets varor att detta skulle få positiv effekt. Så skedde inte. Den stora ölkonsumtionen kom att bli ett tillägg till den övriga alkoholkonsumtionen men det som inträffade var att den svagare pilsnern slogs ut, alltså raka motsatsen till vad meningen var. I dag är pilsnerkonsumtionen bara ungefär en tiondel av mellanölskonsumtionen. Riksdagens målsättning om övergång till svagare sorter har således helt kapsejsat. I spåren på försäljningsframgångarna för mellanölet följde en nedbusning av umgängesvanorna av sällan skådat slag. Det som var tänkt som en måltidsdryck blev en berusningsvara, numera t.o.m. för barn. Oron hos föräldrar, skolfolk och andra som har med ungdom att göra har ökat undan för undan. Riksdagen har inte kunnat undgå att märka detta även om ölhanteringen har gjort allt för att bagatellisera ölets roll vid den allmänna nedbusningen och vandaliseringen. Riksdagen begärde så småningom att APU skulle förtursbehandla mellanölsfrågan, vilket även skedde. Men det var inte mycket som kom ut av det arbetet. Skatteutskottet ville redan 1972 ta bort mellanölet, men med sju rösters majoritet beslöt riksdagen att det skulle vara kvar. Men riksdagen beslöt också att det skulle få säljas bara till dem som fyllt 18 år. Det var att sticka huvudet i busken — det talade man om i den här kammaren redan då. Det var en helt omöjlig uppgift för butikspersonalen att sälja bara till dem som var 18 år. Vem som helst kan övertyga sig om att denna gräns inte följs i dag. Så kom alkoholpolitiska utredningens betänkande, där man med stor majoritet hade enats om att mellanölet skulle bort. Det skedde på grundval av de undersökningar som utredningen hade gjort och som visade att det kunde urskiljas en gräns för påverkan vid ungefär 3,0 viktprocent. Därför hade man enats om att föreslå denna procentsats. Besvikelsen hos alla nykterhetspolitiskt aktiva människor var mycket stor när APU:s förslag inte resulterade i något förslag från regeringen utan frågan sköts ytterligare på framtiden. Mellanölet skulle på detta sätt få flöda fritt ytterligare minst ett år, troligen längre. Enligt min uppfattning tyder det på bristande insikt i vad mellanölet orsakat. Varje uppskov skapar nya, allt yngre mellanölskonsumenter. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning kan detta inte få fortsätta. Alltför mycket skador på framtida generationer har redan orsakats. Det mer än tioåriga experimentet med en berusningsdryck som säljs till alla och envar i livsmedelshandeln har enligt min uppfattning lett till en ända med förskräckelse. Oberoende av vad den s.k. beredningsgruppen kan komma med i fråga om positiva åtgärder mot alkoholbruket och för alternativa umgängesmönster så måste det här experimentet med mellanölet brytas. Vi som i dag har gått på APU-linjen kanske tycker att det hade varit lika bra att mellanölet försvunnit helt. Men man har vågat tro att APU:s kompromisslinje, som jag sade förut, skulle skapa ett brett beslutsunderlag i kammaren, och det var därför man gick med på en sänkning med bara 0,6 926. Förhoppningen var ju att APU hade rätt i sitt tröskelresonemang och att fördelen med att få bort striden om mellanölet gjorde att det kanske var värt att göra våld på sina innersta önskningar. Till dem som menar att 0,6 96 eller 0,8 26 ingenting betyder skulle jag bara vilja säga att de bör se på den utveckling som ägt rum sedan vi hade pilsner med 2,8 96. Vi hade på den tiden inget ölmissbruk i det här landet. Man kan alltså inte påstå att dessa tiondelar inte betyder någonting. Jag är inte så stor optimist att jag tror att om vi bara får bort mellanölet så har vi löst frågan om alkoholpolitiken i vårt land — eller ens frågan om ungdomens alkoholmissbruk. Vi har fått en ungdomsgeneration som vant sig vid att använda alkohol och som troligen kommer att fortsätta, även om vi tar bort mellanölet, och det kan t.o.m. hända att spritmissbruket blir värre. Men vi vinner — och det är mycket troligt — att inte nya kullar av barn och tonåringar kommer i det elände som vi sett utvecklas under de senaste tio åren. Och vad har vi att förlora på att ta bort mellanölet? Praktiskt taget ingenting. Det är möjligt att några som blivit alkoholberoende kommer att fortsätta med sprit, men det hade de gjort ändå. Konsumtionssiffrorna visar ju att spritkonsumtionen också stiger i takt med mellanölskonsumtionen. Mellanölet är alltså inkörsporten till starkare drycker och inte tvärtom —- om någon skulle tro det, att man skulle gå från sprit till mellanöl. Vi har alltså ingenting att förlora på att ta bort mellanölet utan allt att vinna. Det är inte fråga om att plottra med någonting. Detta är också, som jag ser det, en fråga om solidaritet. Många medborgare använder mellanöl som måltidsdryck utan att orsaka besvärligheter för några andra. Ett rent egoistiskt tänkande hos dem kunde ju vara att ”jag vill inte avstå från mina konsumtionsvanor för att några ungdomar inte kan sköta drycken lika bra som jag”. Det är till de människorna, som har detta egoistiska tänkande, som man kan vädja om solidaritet. Alla ungdomar är inte så starka att de förmår att avstå, och allra minst under kamrattryck. Brottoch olycksstatistiken talar sitt tydliga språk om vad som kan hända när sinnet blivit omtöcknat. Trots att jag håller med herr Kristenson om att vi i stort har en fin ungdom, kan den här statistiken tala om vad som har hänt under den tid vi har haft mellanölet. Är det inte för den vanlige konsumenten värt att avstå från några tiondels procent alkohol i en dryck för att hjälpa så många andra som förmodligen är svagare? Jag kan för min del inte tänka mig något finare uttryck för solidaritet än så. Att bryggeribranschen inte kan känna någon solidaritet vet vi sedan den stora reklamkampanjen 1965. Det är många osakliga — skulle jag vilja säga — och delvis oriktiga påståenden som den branschens företrädare har fört ut, dels när det gäller vad det svenska folket vill i den här frågan, dels med skrämseln om arbetslöshet och nedläggning av bryggerier om alkoholhalten sänks i ölet. Ena minuten säger man att det skall bli en avsevärd konsumtionsminskning för bryggeriernas produkter och andra minuten säger man att ungdomens missbruk kommer att fortsätta genom att ungdomarna dricker dubbelt så mycket av något alkoholsvagare ölsorter. Ett av de här påståendena måste ju absolut vara lögnaktigt — det säger sig självt. Man kan inte både minska konsumtionen och dricka dubbelt så mycket. Och jag vågar för min del hävda att bägge påståendena är osanna. 1965 fick bryggarna en mycket stor hjälp av massmedia, och det är inte utan att jag tycker att de har fått rätt mycket hjälp nu också. Med jämna mellanrum matas vi med opinionsundersökningarna i bryggarnas favör i massmedia. Men vi får inte reda på ett enda dugg i massmedia om de undersökningar som pekar i rakt motsatt riktning, och de undersökningarna har gjorts med minst lika stor säkerhet som de som har fått plats i massmedia. Jag vet att man försökt få plats i massmedia för de här andra undersökningarna men inte lyckats med det. Jag skall inte här gå in på det sätt på vilket massmedia — eller kanske det är Bryggareföreningen som är den stora boven i dramat — har förvanskat SIFO-undersökningen. Det kommer säkerligen andra att göra längre fram. Utskottet har haft att behandla åtskilliga andra motioner i samband med mellanölsfrågan och upplysningsfrågorna. I de flesta frågor har utskottet varit överens. Vi har varit överens om att man kan vänta med ställningstagandet till nästa år i ett flertal frågor utan att några större olägenheter uppstår. I fråga om reklamen har dock utskottet redan nu krävt att största återhållsamhet skall iakttas, och någon ny ölkampanj får inte komma till stånd. Jag ser det också som ett hoppingivande tecken för framtiden — även om man kan tolka herr Kristenson på flera sätt — att också herr Kristenson, herr Magnusson i Borås och herr Nilsson i Trobro har som målsättning att få ner den totala alkoholkonsumtionen. Det är faktiskt något ganska bra och t.o.m. något nytt, för den målsättningen har man kanske inte redovisat tidigare. Vi har ju från vår sida alltid hävdat att konsumtion och missbruk hör ihop, och därför ser jag det här uttalandet som något hoppingivande, även om jag inte är säker på att man tänker dra konsekvenserna av uttalandet. Utskottet menar att vi utan några större olägenheter kan skjuta på en del av frågorna. Det gäller exempelvis frågan om etablering av nya butiker. Detta kan tas i ett större sammanhang, och vi tycker att servicefrågorna skall behandlas i samband med att vi behandlar hela frågan om spritkonsumtionen nästa år. Det anser vi så mycket mera som erfarenheterna från Finland, där man har ökat antalet butiker mycket kraftigt, inte visar på något särskilt bra resultat. De reservanter som inte i nuläget vill göra någonting menar att vi som vill ha bort mellanölet för en skendebatt och att vi vill plottra med saker och ting. Ölbruket, säger man, har sociala orsaker, och tar man bort de underliggande sociala orsakerna sjunker också alkoholförtäringen. Låt oss från utskottsmajoritetens sida instämma och säga att i många fall är utslagningen av människor sådan, att om man kan skapa ett annat samhälle får man också ner alkoholkonsumtionen en del. Jag tycker alltså att de som säger att alkoholkonsumtionen hänger samman med de sociala förhållandena delvis har rätt. Men det vore att föra en skendebatt om man trodde att hela orsaken är de sociala missförhållandena. Vi har i dag en dubbelt så stor alkoholkonsumtion som vi hade på 1930 och 1940-talen — och det var ju den totala alkoholkonsumtionen vi skulle ha ner. Vi hade alltså på 1930 och 1940-talen inte mer än hälften så stor alkoholkonsumtion som i dag. Ingen kan få mig att tro att tillståndet för svenska medborgare var så avsevärt mycket bättre på 1930 och 1940-talen än vad det är i dag. Jag hävdar att det är raka motsatsen. Människorna måste i all rimlighets namn ha det socialt bättre nu än på 1930-talet, men ändå dricker man dubbelt så mycket. Nej, den främsta anledningen är nog att vi slappnat av mot dryckesseden och att vi lämnar för stor plats för det privata vinstintresset i alkoholhanteringen. Jag tror också att lättillgängligheten spelar en rätt så stor roll. Ingen kan få mig att tro att skoldansens ungdomar lider av en annan social missanpassning än sedens tryck. Och ingen kan få mig att tro att fotbollspubliken, som firar segern eller tömmer nederlagets bittra kalk, gör det på grund av social utslagning. Nej, man gör det av en helt annan orsak, nämligen den att vi har en dryckessed som liksom ger mig rätt att busa ner mig. Dessutom tycker jag att reservanterna här för en skendebatt. I dag föreligger förslag som uppskattningsvis kan innebära en sänkning av den totala alkoholkonsumtionen i landet på omkring 10 926 men det vill reservanterna inte vara med om, trots att de säger sig vilja sänka den totala alkoholkonsumtionen i landet på omkring 10 ”., men det vill reatt vi måste vänta och lösa problemen i ett större sammanhang. När man i dag omedelbart kan få en sänkning av alkoholkonsumtionen med 10 96, så vill man inte vara med om det. Det sägs ofta att svenska folket ändå har haft en relativt hygglig utveckling när det gäller alkoholkonsumtionen. Vi har ”bara” ökat konsumtionen med 50 96 äå 55 926 sedan 1951. Många andra länder har ökat mycket mer. Det måste vara en tröst för ett tigerhjärta att vara nöjd med en ökning på 55 96, när man vill pressa ner den totala konsumtionen, och det måste vara samma tröst att veta att andra länder har lyckats sämre. Nej, detta att andra länder har lyckats sämre är inte något skäl för att mjuka upp restriktionerna, för i dessa andra länder har man slopat allt vad restriktioner heter — eller mjukat upp dem mycket kraftigt. I många fall har man ett helt fritt försäljningssystem, och det är i de länderna man har noterat den verkligt stora ökningen av alkoholkonsumtionen. Jag behöver här bara peka på det kaos som inträffade i Västsverige när man på försök började sälja mellanöl i livsmedelsbutikerna. Det försöket tvingades man avbryta för att undvika rena katastrofen. Jag överskattar inte det nykterhetspolitiska värdet av att mellanölet kommer bort, men jag tror att det ändå är ett försök som ger något utslag i rätt riktning. Och det måste väl vara bättre att försöka göra någonting än att bara sitta och vänta, i den troligen fåfänga förhoppningen att en beredskapsgrupp på några månader skall lyckas med vad alkoholpolitiska utredningen inte klarade på tio år. Jag tycker att det är ett fåfängt hopp. Sedan vill jag bara helt kort bemöta de två talare som har haft ordet här före mig. Herr Magnusson i Borås sade att det är fara för att vi, som vill ha bort mellanölet, tycker att vi har gjort vad som går att göra och att nu ingenting mer behöver göras. Men jag kan försäkra herr Magnusson att jag inte är nöjd med den begränsade åtgärd som ett borttagande av mellanölet innebär. Om herr Magnusson i skatteutskottet hade fört fram ett förslag om vidtagande av de restriktioner, som han här har talat för på andra områden, så skulle han ha fått utskottets helhjärtade stöd. Det är inte så att vi är nöjda med vad som i dag är föreslaget. Och när herr Magnusson säger att man måste ha tid på sig att utvärdera alkoholpolitiska utredningens arbete vill jag erinra om att remisstiden gick ut den 1 juli 1975. Det har alltså förflutit nästan ett år sedan dess, utan att vi har fått någon utvärdering. Till herr Kristenson vill jag sedan säga att han överdriver våldsamt. Ingen av oss som vill ha bort mellanölet har sagt att all svensk ungdom är försupen. Det är inte det det gäller. Vi har sagt att de ungdomar som i dag missbrukar alkohol utgör en mindre del, och det står vi fast vid. Men det gäller att få bort den delen, eller åtminstone inte få den att öka. Och det gäller att hindra alkoholmissbruket från att sprida sig ner i allt yngre åldrar. Alkoholmissbruk är nog så besvärligt om det sätter in senare i livet. Herr Kristenson sade också att vi vill omyndigförklara svenska folket genom att ta bort mellanölet. Det skall få köpas fritt. Men det är bara en mycket liten gradskillnad mellan den omyndigförklaringen och den som herr Kristenson själv har gjort, när han varit med om att flytta in starkölet i systembutikerna. Och jag har aldrig hört att han vill ha ut det därifrån. Herr Kristenson säger att det är förmyndarmentalitet att ta bort mellanölet från den vanliga handeln. Men det är tydligen inte förmyndarmentalitet att ha starkölet kvar på systembutikerna! — Jag anser alltså att det är en gradskillnad. Herr Kristenson citerade vad Rune Hermansson hade sagt. Jag ber då att få erinra om att herr Hermansson i alkoholpolitiska utredningen ställt sig bakom förslaget att mellanölet skall sänkas till 3,0 viktprocent eller utsättas för hårdare restriktioner. Det är hans konklusion av vad han har uttalat. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkande nr 64 på alla punkter utom en, nämligen punkt 1 moment 1, där jag yrkar bifall till reservation 1. Denna kommer andra att tala för.

Herr talman! Jag kan för min personliga del instämma i mycket av vad herr Wärnberg sade om de obehagliga verkningarna av mellanöl, sprit, narkotika och mycket annat. Det sägs att konsumtionen i dag är högre än den var på 1930-talet. Det är någonting som vi alla har anledning att beklaga. Det är beklagligt att svenska folket och en stor del av den svenska ungdomen har använt sin standardförbättring till att i större utsträckning inköpa spritdrycker, trots att priserna gott och väl har följt med utvecklingen. Herr Wärnberg säger att vi reservanter för en skendebatt. Det slår tillbaka på honom själv och de andra som i dag vill genomdriva ett beslut. Herr Wärnberg säger att vi reservanter inte vill vara med om några omedelbara åtgärder. Jag har emellertid visat på en del åtgärder som jag tycker att man skulle kunna vidta omedelbart. Men vad är det som man vill åstadkomma genom utskottet och den reservation där man nu vill sänka alkoholhalten i ölet? Jo, ett beslut som leder till åtgärd först om något över ett år! När det i alla fall dröjer så länge, kan vi lika gärna —- menar vi — vänta på utvärderingen av APU och alla de remissyttranden som föreligger. Jag har själv sagt att jag är beredd att acceptera den procentsiffra som man då kan komma fram till, även om utvärderingen skulle visa att vi bör sänka procenthalten. Det är inte vi reservanter som skall kritiseras för att utvärderingen inte blivit gjord tidigare — det får herr Wärnberg tala med sina partikamrater i regeringen om. Jag hoppas att socialministern som nu är närvarande i kammaren försöker se till att utvärderingen görs så fort som möjligt. Vi menar att det är nödvändigt att ha den innan vi fattar ett beslut. När vi nu ändå har lagt ned så mycket arbete på att få fram ett stort utredningsmaterial finns det ingen anledning att i dag fatta ett beslut som vi sedan kommer att ångra.
Herr talman! Anledningen till att åtgärderna föreslås träda i kraft först om ett år är — det vet herr Magnusson i Borås lika väl som jag — att vi tar hänsyn till att bryggerinäringen behöver en viss omställningsperiod för att anpassa produktionen till ett svagare öl. Den omställningsperioden kommer man att behöva även om beslutet fattas nästa år. Det betyder att ni reservanter vill skjuta upp beslutet minst ett år. Under ytterligare ett år kommer vi då att ha kvar mellanölet i handeln. Vi kommer alltså under ytterligare ett år att ha kvar den högre alkoholkonsumtionen. Ni säger att ni vill ha ned alkoholkonsumtionen, men ni är tydligen inte villiga att vidta reella åtgärder för att få ned den.

Herr talman! Det finns anledning att beklaga att ämnet för denna debatt blivit så begränsat. Alkoholstyrkan i mellanölet och frågan om hur det skall försäljas är en detalj i ett större alkoholpolitiskt sammanhang. Om regeringen, som planerat, lagt fram ett samlat program mot alkoholskadorna på grundval av alkoholpolitiska utredningens överväganden, skulle ölfrågan ha fått sina rätta proportioner. Genom regeringens underlåtenhet riskerar vi nu än en gång att allmänheten får bilden att riksdagens intresse för alkoholfrågorna inskränker sig till antalet procent och promille i det öl som får försäljas i livsmedelsbutikerna. Det är — å andra sidan — inte möjligt för oss som är övertygade om att det nuvarande mellanölet förorsakar omfattande sociala och medicinska skador att stillatigande acceptera att regeringen förhalar även denna fråga. Alkoholpolitiska utredningen arbetade i nästan tio år. Under den tiden steg alkoholkonsumtionen med över 30 96. Skadeverkningarna är så omfattande att det vore oansvarigt att inte söka få till stånd en förändring. Och även om mellanölsfrågan är en detalj, är den uppenbart en detalj av stor vikt, framför allt för nykterhetsläget i stora ungdomsgrupper. Lärare, ungdomsledare, socialarbetare, föräldrar — det är många som delar oron över den stegrade konsumtionen av mellanöl bland ungdomar som är 15, 14, 13 år eller ännu yngre. All sakkunskap är överens om att alkoholkonsumtion hos så unga är särskilt farlig och kan vara förödande för hela deras framtid. Mellanölskonsumtionen var 1975 högre än något tidigare år sedan denna typ av öl infördes. De uppgifter som för ett par år sedan gjorde gällande att kulmen var nådd var alltså felaktiga. Konsumtionen har fortsatt att öka, och av allt att döma har skadeverkningarna växt i ungefär samma takt. Den fråga vi då står inför är denna: Är folkets majoritet, bestående av vuxna, skötsamma människor, av solidaritet med de unga beredd att avstå från den bekväma valfrihet det innebär att kunna köpa mellanöl i livsmedelsbutiken? Mitt bestämda intryck är att de allra flesta, om frågan ställs så, är beredda att acceptera en alkoholpolitik med vissa restriktioner. Om man granskar de opinionsundersökningar som gjorts, visar även dessa att en stor del av svenska folket kan tänka sig att avstå från möjligheten att köpa mellanöl i detaljhandeln för att därmed minska alkoholskadorna bland ungdom. Det var två argument som framför allt motiverade införandet av mellanölet 1965. Det första åberopade smaksynpunkter: ett öl borde hålla åtminstone 3,6 26 alkohol för att få rätt smak. Det andra kan vi kalla ”övergångsteorin” — alltså tron att människor skulle gå över från starkare alkoholdrycker till mellanöl. Vad beträffar smaksynpunkterna, så har bryggeritekniken gjort betydande landvinningar. Man har lyckats framställa lättöl som inte ens experter kan särskilja från de bästa kvalitetssorterna av mellanöl. Därmed har smakargumentet helt förlorat sin aktualitet. Det andra argumentet som också utnyttjades som motiv för mellanölets införande, den s.k. övergångsteorin, innebar att man skulle få folk att avstå från att gå till Systembolaget för att köpa starkare drycker i och med att ett öl av kontinental typ blev lättillgängligt genom att det kunde köpas i vanliga affärer. Konsumtionen skulle helt enkelt styras över på de svagare alkoholdryckerna genom mellanölets introduktion i detaljhandeln. Men utvecklingen har varit den rakt motsatta: totalkonsumtionen av alkohol har ökat kraftigt, vilket beror på att konsumtionen av alla de starkare alkoholsorterna — starksprit, vin och starköl — har ökat. Mellan åren 1966 och 1975 ökade konsumtionen av starksprit från 8,44 till 9,45 volymliter per invånare över 15 år. Vinkonsumtionen fördubblades under samma tid, och starkölskonsumtionen ökade samtidigt med 50 96. Till detta kommer då den helt nya mellanölskonsumtionen, som i hög grad har bidragit till den ökade totalkonsumtionen av alkohol. Den gamla pilsnern, den svagaste av alla alkoholsorterna, är den enda dryck som under perioden visar minskning. Det har alltså skett en kraftig övergång från svaga till starkare alkoholdrycker, och konsumtionen har ökat. Övergångsteorin har i grunden visat sig slå fel. En stor majoritet i folkpartiets riksdagsgrupp röstade redan 1972 för att mellanölsförsäljningen i livsmedelsbutikerna skulle upphöra. Vi ansåg att tillgängliga fakta visade att mellanölsbeslutet 1965 var ett misstag och att det var hög tid att rätta till det. Riksdagens majoritet delade som bekant inte vår bedömning den gången. Vad som sedan hänt har bekräftat det vi då fruktade: mellanölsmissbruket har vuxit och blivit ett ännu större problem. Det förekommer att lärare klagar över att arbetssituationen i skolan efter lunchrasten är olidlig — en del elever har då passat på att dricka flera burkar mellanöl. Efter skolans slut fortsätter konsumtionen. Åldersgränsen för inköp i affärerna har tyvärr inte haft avsedd effekt. Ungdomsgårdsföreståndare kan berätta om hur mellanölet förstör försök till konstruktiv aktivitet. Fältassistenter bekräftar att mellanölsbruk ofta blir inkörsporten till hasch och ännu farligare narkotika. Det låter sig sägas att mellanölsproblemet bara är ett uttryck för djupare liggande samhällsproblem och att det vore bättre att koncentrera sig på att lösa dem. Från folkpartiets sida menar vi att det inte finns något motsatsförhållande mellan dessa arbetssätt. Långsiktigt söker vi skapa ett samhälle där människorna inte behöver ta till alkohol som flyktmedel. Kortsiktigt arbetar vi på att i den verklighet där vi lever begränsa problemen. Och den verklighet vi ser — det är den jag nyss beskrev. Att offra ytterligare generationer barn och ungdomar och nöja sig med en from förhoppning att övriga samhällsförändringar skall lösa alkoholproblemen så småningom, är en inställning som vi i folkpartiet inte kan acceptera. Folkpartiet står alltså fast vid den uppfattning majoriteten av riksdagsgruppen hävdade redan 1972: mellanölet bör avskaffas. Liksom 1965 framförs det också i den aktuella debatten en ”övergångsteori”. De som då uttryckte förhoppningen om en övergång från starkare drycker till mellanöl fruktar nu övergång från mellanöl till vin och sprit. Det finns naturligtvis anledning att ta mycket allvarligt på den frågan. Ingen kan med säkerhet uttala sig om hur dryckesmönstret kommer att förändras om mellanölet tas bort. Skulle riksdagen besluta slopa det nuvarande mellanölet måste vi naturligtvis noga följa konsumtionsutvecklingen. Min bedömning är att det i den grupp vi här först och främst måste tänka på — de yngsta tonåringarna —- kommer att bli en förbättring. Det är i den gruppen lättillgängligheten haft det mest förödande resultatet. En intressant passus i skatteutskottets betänkande behandlar målet för samhällets alkoholpolitik.

APU talade ju endast om ”återhållsamma alkoholvanor”. Utskottets formulering ansluter väl till vad folkpartiets landsmöte uttalade om alkoholpolitiken i november 1975. Vi noterar med mycket stor tillfredsställelse denna enhälliga uppslutning bakom kravet att alkoholkonsumtionen måste pressas tillbaka.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 Båda yrkandena innebär ju att mellanölet avskaffas.

Herr talman! Då det stod klart att den alkoholpolitiska utredningens betänkande inte skulle leda till någon proposition under vårriksdagen, som tidigare aviserats, har det ju medgivits motionsrätt i anledning av inträffad händelse, och motionärer från samtliga riksdagspartier har utnyttjat denna motionsrätt. Från vänsterpartiet kommunisterna har motionen 1975/76:2214 avlämnats och det är på denna motions grundval som jag deltar i debatten här i dag. Jag vill inledningsvis påpeka att mellanölets borttagande från den allmänna handeln endast utgör ett av sammanlagt sex yrkanden i motionen. Motionens sex yrkanden måste ses som en helhet, och det går inte att utseparera endast en punkt ur detta totalsammanhang utan att det hela blir skevt. Det är emellertid vad som skett vid behandlingen i skatteutskottet. Jag vill därför betona att jag inte anser att borttagandet av mellanölet ur den allmänna handeln löser några generella problem inom alkoholpolitiken. Vad det handlar om är att en stor majoritet av folket i solidaritet med vissa riskgrupper i samhället avstår från att ha tillgång till en dryck som utan någon nämnvärd uppoffring kan ersättas av en annan. Avlägsnas mellanölet så avlägsnas också den fokusering som skett kring denna dryck ur den alkoholpolitiska debatten, och det kan bli utrymme för en debatt om de verkliga problemen, som är av en helt annan och genomgripande natur och berör hela vårt arbetsoch samhällsliv. En grundläggande fråga, som ofta ställs i den alkoholpolitiska debatten, är varför människorna brukar alkoholdrycker. Något svar på den frågan, som är oomtvistat, torde inte föreligga. Men några, som jag ser det, avgörande motiv kan i alla fall anföras. Varje levande människa har ju ett medvetande och genom sina sinnen upplever hon sin omgivning. Denna upplevelse kan vara endera positiv eller negativ. I det fall omgivningen upplevs som negativ borde den riktiga reaktionen vara att analysera orsakerna till det och söka påverka omgivningen så att den blir mindre negativ eller kanske rent av positiv. En förändring av omgivningen, den sociala miljön, kan te sig svår att genomföra och fordra en långvarig kamp, där förbättringarna syns komma långsamt eller inte alls. Ibland kan det också hända att utvecklingen går åt andra hållet och miljön försämras. Då möjligheten till förbättring av den omgivande sociala miljön ter sig avlägsen för den enskilde, ligger det nära till hands att söka en annan väg. Denna andra väg innebär att man inte alls försöker kämpa för en bättre social situation utan i stället förvänder sin egen verklighetsuppfattning med alkohol eller andra droger. Den som väljer den sistnämnda vägen väljer en tillfällig verklighetsflykt i stället för kamp. Den som valt flyktens väg riskerar också att bli beroende av medlet och helt dras bort från kampen för bättre sociala villkor. Men hur skulle läget bli om vi kunde skapa en verkligt positiv social miljö för alla både inom och utom arbetslivets område? Skulle då behovet av drogoch alkoholbruk försvinna? Nej, det är inte troligt att bruket skulle försvinna, men väl att det skulle kunna minskas. Möjligheten att hjälpa dem som kommit i svårigheter skulle säkert också öka. Söker vi finna några ideologier bakom alkoholpolitiken går det att urskilja två betraktelsesätt, dels det alkoholliberala, dels det helnyktra. Alkoholliberalerna anser att alkoholbruk i sig inte är skadligt. Det de vill bekämpa är vad de kallar missbruk och de skador som följer av missbruk. Målet för alkoholliberalerna är ett alkoholskadefritt samhälle. I det helnyktra betraktelsesättet fördöms allt bruk av alkohol, och målsättningen är ett alkoholfritt samhälle. Jag skall försöka att göra en kort granskning av båda ideologierna. Vad först gäller den alkoholliberala linjen är det, enligt min mening, inte riktigt att det alkoholliberalerna kallar för missbruk endast beror på bakgrundsfaktorer. Alla som brukar alkohol riskerar att komma in i ett beroendeförhållande till medlet. Används alkohol som flyktmedel kommer konsumtionen efter hand att öka och därmed risken för beroende. Självfallet är det positivt att samhället söker förbättra livsmiljön och därmed undanröja en rad faktorer som befordrar alkoholmissbruk. Men orsakerna till alkoholmissbruk är komplexa. Därför räcker det inte med att bara söka angripa bakgrunden, åtgärder måste också sättas in mot själva medlet och den sociala traditionen. Min mening är att alkoholliberalernas tes ”frihet under ansvar” inte håller. Den håller inte därför att det i verkligheten inte rör sig om något fritt val under ansvar. Det fria valet sätts ur spel av en överväldigande stark alkoholtradition, och framför allt sätts det fria valet ur spel då det gäller ungdom och människor med sociala svårigheter. Vad sedan gäller den helnyktra ideologin så omfattar jag den i väsentliga delar. Men även mot den kan riktas invändningar. I det helnyktra betraktelsesättet ligger en tendens att söka lösningen på problemen hos den enskilda människan och hennes beteende och att inte ta hänsyn till hur den bakomliggande miljön ser ut. En moraliserande inställning till alkoholbrukare kan också ligga nära till hands. Vad det måste handla om är en kombination av åtgärder mot negativa sociala bakgrundsfaktorer och ingrepp mot själva medlet. En praktiskt politisk fråga är inställningen till restriktioner beträffande själva medlet, och det är ju det som vi i huvudsak diskuterar här i dag. De som bygger sitt handlande på den helnyktra filosofin vill ofta införa långtgående restriktioner. Jag menar att det inte går att lösa alkoholproblemet med restriktioner. Vore det så skulle ju totalförbudet vara den slutliga lösningen. Men trots detta måste restriktioner tillgripas i vissa fall. Skall restriktioner tillgripas, är det väsentligt att de utformas så att de inte förlorar förankringen hos allmänheten. Drivs restriktioner så långt att allmänheten inte ser dem som meningsfulla, riskeras att också nödvändiga restriktioner förlorar allmänhetens stöd. Som jag ser det, är sådana restriktioner som beslutas av solidaritet med utsatta grupper i samhället nödvändiga. En allmän inriktning av alkoholpolitiken måste vara att söka minska totalkonsumtionen och därmed också alkoholskadorna. En utsatt grupp i samhället är ungdomen, och till ungdom får man numera tyvärr räkna också barn. Tillkomsten av mellanölet har klart skadat ungdomen och tenderat att skada unga i allt lägre ålder. Det är sannolikt att dessa problem varit mindre om mellanölet aldrig kommit ut i den allmänna handeln. Om riksdagen beslutar att mellanölet skall försvinna, vilket jag hoppas, är det en förändring som de vuxna medborgarna bör ta i solidaritet med utsatta grupper i samhället. Det är knappast heller någon uppoffring av betydelse, då det ju finns alkoholsvagare drycker som smakar så lika att de knappast går att skilja från mellanölet på grund av smaken. Det är f. ö. en betydligt mer konstruktiv åtgärd från bryggerinäringens sida, om den inriktar sig på att göra smakliga alkoholsvaga drycker i stället för att, som skett tidigare, rikta mellanölsreklam direkt till ungdom. Som jag inledningsvis nämnde, har motionen nr 2214 inte behandlats till alla delar i skatteutskottet. Endast yrkandena 2 och 5 i motionen tas upp i utskottets skrivning. Vad gäller yrkande 2, om förbud mot alkoholreklam, är behandlingen mycket summarisk. Utskottet anför endast att utredning pågår och avstyrker yrkandet med hänvisning till detta förhållande. Att frågan är under utredning behöver dock inte hindra riksdagen från att uttala sig i principfrågan. Utredningens uppgift blir då att utreda tillämpningen av riksdagens uttalande. Yrkande 5 i motionen 2214 är utformat så att mellanölet skall tas bort ur den allmänna handeln eller, om det skall finnas kvar, säljas endast i systembutiker. Det innebär att vi inte givit oss in i någon diskussion om tiondels procent, som av allmänheten kan uppfattas som mindre seriös. Då det emellertid finns pilsner på marknaden med en halt av 2,8 "v, innebär vårt yrkande i praktiken att detta blir den högsta alkoholhalten hos det öl som finns kvar i den allmänna handeln. Den reservation som ligger närmast vårt motionskrav är därför reservation nr 2. I motionen 2214 tar vi också upp frågan om överförande av bryggerinäringen i statens ägo, en fråga som inte tas upp av APU. Motionärerna anser att allt privat vinstintresse skall elimineras från det område som har att göra med hanteringen av alkoholhaltiga drycker, och därför finner vi att bryggerinäringen i sin helhet bör överföras i statens ägo. Vi yrkar vidare på att alla organisationer inom landet som vill genomföra antidrogprogram, med särskild betoning på ungdomsorganisationer, skall erhålla bidrag av statsmedel. Dessutom yrkas att statliga anslag skall utgå till kommunerna för anordnande av positiva fritidsmiljöer för i första hand ungdom. Slutligen kräver vi att riksdagen uttalar att den övergripande målsättningen för alkoholpolitiken skall vara återhållsamhet i fråga om alkoholbruk och minskad totalkonsumtion i samhället. Därefter skall jag kort kommentera något av vad tidigare talare har anfört. Herr Kristenson hade vänligheten att säga att den motion som jag har skrivit var välskriven, och det tackar jag för. Jag hoppas att herr Kristenson i väsentliga delar kan vara överens med mig om innehållet i den. Herr Kristenson tog också upp frågan om tro och vetande i dessa frågor. I den mån det nu finns trosriktningar, vilket jag ställer mig rätt tvivlande till, är jag av den meningen att man i detta sammanhang som i alla andra sammanhang i samhället skall försöka bygga på vetande och inte på vad man tror. Så långt är jag överens med herr Kristenson. Slutligen erinrar jag mig debatten 1972, då man i utskottsskrivningen tog upp sysselsättningsaspekten i denna fråga. Man menade att om mellanöl inte framställs blir det sämre med sysselsättningen, bryggerierna får sälja mindre och folk kanske blir arbetslösa. Jag sade redan vid det tillfället att detta var ett ohållbart argument. Även om ett mellanölsförbud skulle skapa arbetslöshet, kan vi inte försvara ett sådant argument. Jag är själv anställd vid en industri som tillverkar bl.a. material som man använder i krig. Inte vid något tillfälle har jag hört den tanken utvecklas att vi kanske skulle behöva ha ett krig för att få arbete på den arbetsplatsen. Jag finner resonemanget att man måste framställa mellanöl för att skapa sysselsättning ha ungefär samma bärkraft. Nu behöver ju konsekvensen inte alls bli mindre sysselsättning — herr Wärnberg har ju redan berört den frågan. Herr talman!

Herr talman! Jag har begärt ordet för att framföra några synpunkter i anslutning till reservationen 1, som behandlar informationsfrågorna. Även om alkoholpolitiska utredningens förslag har fått ett blandat mottagande, har det i ett stycke funnits en ganska stor enighet — det behövs ytterligare insatser när det gäller upplysningsverksamhet och information i alkoholfrågan. Landets ungdomsorganisationer har sedan budgetåret 1972/73 haft möjligheter att erhålla bidrag till upplysningsverksamhet då det gäller Huvudman för anslaget har varit statens ungdomsråd. För innevarande budgetår har anvisats 2,5 milj.kr. för upplysning om alkoholoch narkotikaproblemen. Under de fyra år som medel funnits tillgängliga har statens ungdomsråd fördelat 9,4 milj.kr. till 43 olika organisationers upplysningsverksamhet. Intresset från ungdomsorganisationernas sida har varit mycket stort Ungdomsrådet har haft att behandla inte mindre än 190 ansökningar till ett sammanlagt belopp av över 40 milj.kr. Viljan och ambitionerna att göra någonting på detta område har alltså varit betydligt större än vad tillgängliga medel har givit utrymme för. I den nu behandlade propositionen 1975/76:142 redovisas att ungdomsorganisationernas insatser har varit värdefulla och givit positiva erfarenheter. Det betonas också att det är angeläget att folkrörelserna erbjuds goda möjligheter att medverka i upplysningsverksamheten. Personligen tror jag att det är en utomordentligt viktig fråga hur informationsverksamheten skall bedrivas. Skall man nå ut till unga människor, så skall det vara ungdomarna själva och deras organisationer som står för informationen. Ungdomsorganisationerna har under de gångna fyra åren fått värdefulla erfarenheter och borde nu rimligtvis erbjudas ytterligare möjligheter att bygga ut informationsverksamheten. Därför bör ungdomsorganisationerna få ökade resurser att satsa på informationssidan. Därigenom tar vi till vara den möjlighet som här föreligger att visa uppskattning av ungdomsorganisationernas insatser. Vi rservanter bakom reservationen I menar att det är en riktig åtgärd som föreslås i propositionen, när det gäller sammanläggningen av de anslag som nu finns på finansresp. utbildningsdepartementets huvudtitel och som disponeras av statens ungdomsråd resp. skolöverstyrelsen. Vi anser det också välbetänkt att beloppet räknas upp till 4 milj.kr., men vi tycker att det hade varit bättre att låta hela anslagsbeloppet stå till statens ungdomsråds förfogande. Utan att på något sätt misstro socialstyrelsens nämnd för hälsovårdsupplysning menar vi att det blir en rationellare behandling av anslaget, om det disponeras av en huvudman. Det här utesluter givetvis inte att det kan och även bör ske ett samråd mellan statens ungdomsråd och såväl skolöverstyrelsen som socialstyrelsens H-nämnd då det gäller att disponera medlen på det effektivaste sättet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herr Wärnberg m.fl. och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kommer att framföra några allmänna synpunkter på mellanölsfrågan. Kammarens ledamöter torde vid det här laget ha klart för sig vilken ställning till mellanölet jag redan har tagit. Jag vill först meddela att jag inte ändrat åsikt i mellanölsfrågan sedan den behandlades i riksdagen torsdagen den 24 maj 1972. I stället har jag stärkts i min åsikt. Då framförde jag i en reservation till skatteutskottets betänkande den uppfattningen att en sänkning av alkoholhalten i mellanölet, förslagsvis till 3 96, skulle vara en åtgärd som borde tas upp till förnyad prövning. I klämmen på reservationen yrkade jag ”att riksdagen med bifall till motion 1972:1602 begär att alkoholpolitiska utredningen får i uppdrag att ompröva frågan om en sänkning av alkoholhalten i mellanölet i enlighet med de i motionen angivna riktlinjerna”. Reservationen avslogs i riksdagen med 142 röster. 126 ledamöter röstade för reservationen och 65 avstod. Jag vidhåller vad jag då sade: Det var fel att mellanölet infördes. Det är ofta svårt att förutse vad som kommer att ske; det är naturligtvis lättare att vara efterklok. Ingen kunde då räkna med att mellanölet skulle bli så begärligt för ungdomarna som berusningsmedel och för många ungdomar leda till allvarliga alkoholproblem. Det finns faktiska bevis för att så är fallet. Och man frågar sig: Vad kostar ölmissbruket bland ungdomarna samhället? Det torde uppgå till stora summor. Den här frågan har stötts och blötts under många år, uppgift har stått mot uppgift, många har ändrat åsikt från en tid till annan och forskarna har heller inte varit riktigt överens. Vad skall man tro på? Här måste erfarenheterna, utvecklingen och det egna omdömet få avgöra vilken ställning man skall inta i den frågan. Bryggerinäringen är mån om ölet, och här har reklamkampanjerna avlöst varandra: Öl som sällskapsdryck, öl till macka, öl är ofarligt osv. Man har strävat efter att göra mellanölet så begärligt som möjligt, och detta har man naturligtvis gjort i ett visst syfte: att tjäna pengar. I regel använder de vuxna mellanölet som måltidsdryck, medan ungdomarna oftast dricker mellanöl för att berusa sig. Jag vill tillägga att detta givetvis inte gäller alla ungdomar. Men mellanölet torde vara det vanligaste berusningsmedlet för ungdomarna. Detta kan bero på att det är lättillgängligt. Ungdomar börjar inte sina alkoholvanor med att dricka vin eller sprit eller med att använda narkotika. De flesta av dem börjar med mellanöl och kompletterar sedan ruset med andra droger. Dagen efter ett rus är det också vanligt att de använder mellanölet som s.k. återställare. Jag har diskuterat ungdomarnas mellanölsproblem med min dotter. Hon har arbetat som socialinspektör under många år och är nu anställd som kurator bland ungdomar. Hon har samma uppfattning om mellanölet som jag. Jag tror att man får mera sakliga uppgifter från dem som varje dag arbetar med de här problemen än man får av enskilda personer. Ungdomarna vet att vin, sprit och narkotika är farliga för hälsan, medan de däremot tror att mellanöl är ofarligt. Det finns även vuxna människor som har den uppfattningen. Man hör ibland att de säger: Se på ölgubbarna; de är friska och de ser ut att må mycket bra av att dricka öl! Mellanölet har börjat användas i lägre och ömtåliga åldrar, och vi vet att det förekommer berusning bland barn. Föräldrarna är förtvivlade. Det anser jag vara mycket allvarligt. Nu resonerar många så här: Tar vi bort mellanölet så dricker ungdomarna bara fler flaskor av det svagare ölet och uppnår därigenom samma berusningseffekt. Ungdomarna kan även övergå till att dricka vin och sprit eller till att använda narkotika. Det vet vi så litet om, och jag anser inte detta vara något försvar för att behålla mellanölet. Då mellanölet infördes ansåg man att alkoholmissbruket skulle minska, att svagare alkoholdrycker med god smak skulle väljas. Vi har faktiskt sett resultatet nu. Då det gäller vuxna och mellanölet som måltidsdryck tror jag att bryggerierna kommer att tillverka ett 3-procentigt öl med fyllig och god smak som ersätter mellanölet. Marknadschef Ulf Norman säger att Pripps skall försöka producera ett s.k. folköl som smakmässigt kan jämställas med mellanölet och att de första brygderna snart är färdiga för provsmakning. Han påpekar också att om mellanölet slopas i detaljhandeln från den 30 juni nästa år kan Pripps genast börja tillverka det nya ölet. Av den statistik som vi har fått ta del av framgår att konsumtionen av mellanöl från 1965 till 1975 ökade från 41 miljoner liter per år till 321 miljoner liter per år. Endast under år 1973 och 1974 sjönk konsumtionen något, men den ökade kraftigt igen 1975. Det talas allmänt om att det är beslutet om att införa mellanöl som lett till att ungdomarnas alkohomissbruk ökat och att därigenom brottsligheten har ökat. Därför anser jag att det är riksdagens skyldighet att vidta åtgärder för att motverka detta. Svaret måste bli: Bort med mellanölet! Det är fördröjningen av den aviserade propositionen om alkohollagstiftningen och därav föranledda motioner som gjort att mellanölsfrågan redan nu kommit upp i riksdagen. Skatteutskottet har genom sitt ställningstagande att mellanölet skall försvinna tagit första steget för att bekämpa ungdomarnas alkoholproblem. Men jag vill upprepa att inte alla ungdomar har sådana problem. Det finns också fin ungdom. Jag vill inte påstå att ungdomarnas alkoholproblem beror endast på mellanöl, men jag anser att mellanölet starkt ökat detta problem. Och det är ungdomarna vi i första hand vill skydda. Missbruket omfattar alla alkoholdrycker. Jag tror att alkoholmissbruket ligger mycket djupt bland många ungdomar. Ungdomarna borde ägnas större omvårdnad i hemmen. Familjetragedier kan vara en bidragande faktor. Ungdomarna kan ha misslyckats på ett eller annat område, t.ex. i skolan eller på arbetsplatsen. Många ungdomar går arbetslösa, och de kan därigenom ha hamnat i dåliga gäng. Jag vill påstå att föräldrarna och skolan här har en mycket stor uppgift att fylla. Ungdomarnas sysselsättning är en annan stor fråga som samhället snarast måste lösa. Jag tror på sociala insatser i förebyggande syfte.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

Herr talman! Pripps Bryggerier, som tillverkar 55 96 av allt öl i Sverige och som till största delen ägs av staten, bör går ur Svenska bryggareföreningen. Herr Kristenson ifrågasatte om riksdagens ledamöter fritt kan rösta som de vill om den fråga vi diskuterar nu. Det tror jag att vi kan göra och kommer att göra. Men man kan konstatera att det har förts en intensiv kampanj för att om möjligt påverka riksdagsledamöternas ställningstagande. Det är därför jag menar att Pripps Bryggerier skall gå ut ur Svenska bryggareföreningen. Föreningens uppgifter är nämligen så tvivelaktiga och tendentiösa att det inte är riktigt att staten tillhör en sådan organisation. Jag tar dess skrift, som har det för mig litet besynnerliga namnet Fakta — sådana finner jag ytterst sällan i denna skrift, som jag dock läser varje gång. Det kan ju hända att den har en viss inverkan. På första sidan i det nummer som jag fick nu senast talas det om förslag att sänka alkoholstyrkan i mellanölet med några tiondels procent. Några tiondels procent — vem har föreslagit det? Jag fann till min ledsnad att herr Magnusson i Borås hade accepterat detta resonemang utan vidare. Vad är det fråga om att göra? Här blandar man ihop procentenheter och procent. Att sänka mellanölets alkoholstyrka från 3,6 till 3,0 "ov innebär 17 "6 sänkning av alkoholhalten. Sänker man till 2,8 26, som jag hoppas skall bli fallet, är det 22 26 sänkning av alkoholhalten. Att det sprids sådana vilseledande uppgifter från Svenska bryggareföreningen — bara ett exempel — är tillräckligt för att vi inte skall stödja en sådan organisation. Som också herr Wärnberg påpekade tidigare har det varit en hetskampanj i massmedia — tidningar, TV och radio — för att försöka påverka oss här i riksdagen, och det är det som jag tycker är en otrevlig företeelse. Jag kan tala om en annan sak. Vi hade en nykterhetsrörelsens informationstjänst. Det fanns två anställda, en som fick göra allt arbete med uppgifter etc. och en kvinnlig anställd som arbetade med att skicka ut detta material. Denna informationstjänst har nu slutat sin verksamhet av brist på medel. Det fanns inte möjligheter att uppehålla den. Jag hoppas att man från regeringens sida beaktar detta så att det i varje fall kan finnas någon möjlighet att från den andra sidan sprida fakta och upplysningar. Beträffande den sänkning som skulle göras nu sade herr Kristenson att han inte skulle diskutera procent — det skulle vara fakta i det här fallet. Det tycker jag också att det skall vara. Om man gör denna 17 procentiga sänkning av alkoholhalten, så betyder det att drygt 2 miljoner liter 100-procentig alkohol försvinner. Detta är fakta. Så mycket gör denna sänkning. Tar man den 22-procentiga sänkningen, så blir det ännu större Visst är nykterhetstillståndet bättre i vårt land nu än det var tidigare. Vi kan ju inte säga som Palmer sade på sin tid, att på Stockholms slott sitter kung Oscar och bara nickar och nickar, och kring honom står hans svenska folk och bara hickar och hickar. Vi har inte en sådan situation i vårt land i dag. Herr Kristenson beskrev situationen, och visst har det blivit bättre. Men man kan i alla fall inte komma ifrån att vi har 300 000 svårt alkoholskadade människor. Svenska folket super för 23 milj.kr. om dagen, och alkoholbruket åstadkommer en nationalekonomisk förlust på uppskattningsvis 10-12 miljarder kr. om året. Det är bara några kända fakta som jag ber att få upprepa och som visar att det i alla fall är stora bekymmer med detta. Nu föreslås i moderatreservationen — herr Kristenson är ju på samma linje, men för enkelhetens skull talar jag om moderatreservationen — att vi skall uppskjuta frågan. Ja, herr Wärnberg påpekade ju att i nära tio år höll man på och utredde dessa problem. Det kom ett specialbetänkande om ölet, och det kom en massa uppgifter i slutbetänkandena. Det finns väldigt mycket uppgifter. Det är ett år sedan remisstiden gick ut. Det har hänt väldigt mycket. Vi har under lång tid här i riksdagen diskuterat frågan hur länge man egentligen skall vänta. Jag tycker att det finns anledning att ta itu med saken, så att frågan verkligen blir avgjord någon gång. För nykteristen personligen är mellanölet helt likgiltigt. Nykteristen dricker inget mellanöl, så det har ingen betydelse om det finns eller inte finns. Vad som påvisats i dagens debatt är att det blir väldiga skadeverkningar. Detta kan vi inte undgå att se — det är omöjligt när man studerar skolöverstyrelsens undersökningar och andra undersökningar. Man måste ta ad notam vad som sagts från den sidan i synnerhet från skolöverstyrelsen. Det är intressant att se på hur mellanölet kom till. Vi hade före 1955 ett öl på 2,8 viktprocent, och dessförinnan var det 3,2 viktprocent. Vidare fanns det ett exportöl som bara såldes på export. Det drack svenskarna i utlandet, och så kom de hem och sade: Det där var bra — vi skulle ha sådant i Sverige också. 1955 kom ett starköl. Det stod att det fick ha högst 4,5 ". alkoholstyrka. Dåvarande finansministern Per Edvin Sköld — mycket intresserad godtemplare i hela sitt liv — föreslog denna åtgärd. Men han hänförde starkölet till spritdryckerna — det fick bara säljas på Systembolaget och bara serveras på restauranger som hade spriträttigheter. Det blev ingen framgång. Bryggerierna tog fel; det blev bara ett ytterst ringa intresse för detta. Det var endast litet nyfikenhet i början, och sedan blev det inte mycket. Bryggeriindustrin kände sig besviken, och man kom igen 1957 och tog fram en annan sorts öl. Det kallades starköl II B, men det var också ett starköl. Det misslyckades, för riksdagen avslog förslaget i frågan. Per Edvin Sköld var den främsta bekämparen av detta. Det blev inget starköl II B. Vad tog man sig då för i stället? Jo, man kom igen och gav ölet det förskönande namnet mellanöl. Det var på 3,6 viktprocent, och då skulle man få igenom det. Vad var det bryggeriindustrin ville den gången? Var det att tillverka 3,6-öl därför att det hade så hög kvalitet? Nej, ärade kamrater i riksdagen, det kunde man göra tidigare, för det stod i författningen från 1955 att det skulle vara ett öl på högst 4,5 viktprocent. Det var fullständigt fritt att tillverka ett öl på 3,6 viktprocent också. Men det var inte det man ville ha. Det var försäljningen man siktade på. På den tiden fanns det 25 000 speceriaffärer och 4 000 ölkaféer, och det var där man ville sälja mellanölet utan någon som helst restriktion. Detta är också huvudfrågan i dag. Om vi nu beslutar enligt utskottets förslag eller enligt reservationen 2, som jag hoppas det blir, så är det inget hinder för bryggerierna att tillverka 3,6-öl, för det står högst 4,5 i författningen. Det blir bara så att det säljs på Systembolaget i stället. Det är detta vi har syftat till. Vad som visat sig vara så farligt är lätttillgängligheten — den har förorsakat missförhållandena. Jag tycker att man skall försöka att klarlägga hurudan situationen varit. Sedan vill jag göra den personliga reflexionen att bakom det hela låg, tror jag, en högst cynisk inställning att man skulle kunna få ut ett berusningsmedel i den fria handeln — i snabbköpen och litet varstans. Men det är min personliga uppfattning om detta — det har inte erkänts och kommer inte att erkännas från bryggerihåll. Vilka resultat mellanölet ledde till har omvittnats flera gånger. Det blev inte alls som man trodde. Det talades om smaksynpunkter, men det har ju visat sig att man kan tillverka ett utmärkt öl med mycket lägre alkoholhalt. Och det är rätt roande att se på det prov som företogs för en tid sedan, när man skulle undersöka om de deltagande verkligen kunde skilja på ölsorterna. Det var experter, journalister och andra, som skulle testa åtta olika ölsorter, men det var bara en av dem som kom upp till fem rätt. En av journalisterna kunde inte placera en enda sort där den skulle vara och hade alltså åtta fel. Över huvud taget blev resultatet mycket magert. Två av testarna fick fyra rätt och två hade tre rätt, en hade ett rätt och en hade två rätt. Så litet kan man alltså avgöra med hjälp av smaken. Det andra skälet, som här redan har nämnts, var att människor skulle dricka öl i stället för andra och starkare spritdrycker. Men som vi vet har konsumtionen av andra alkoholdrycker tvärtom stigit mycket starkt, i synnerhet när det gäller vin men också andra spritdrycker. Det blev inte alls så att människorna drack öl i stället för sprit. Men man fick som man ville inom bryggeriindustrin, och man noterade en avsevärd höjning av försäljningen totalt sett. Herr Kristenson talade om vad Rune Hermansson hade skrivit i något sammanhang, men det var just han som påpekade att alkoholkonsumtionen under 1960-talet ökade med 1,86 liter ren alkohol per år och person, och av det föll 80 96 på ölet. Bara 20 96 av ökningen kom från andra spritdrycker. Jag skall inte orda mer om de kampanjer som har drivits på detta området. Men om Sveriges Radio gör en undersökning på det sättet att TV-folk går ut och frågar människor som dricker mycket mellanöl: Tycker ni att vi skall ta bort mellanölet? så är ju svaret givet. I dag var det också ett litet reportage i radion om den mellanölsdebatt som vi nu för i riksdagen, och det reportaget slutade givetvis med en jämmerlåt att det skulle bli förfärligt dystert i framtiden, om man inte fick ha mellanölet kvar. Om man gör sådana reportage och skriver tendentiösa rapporter kan man naturligtvis påverka någon människa till att tycka att vi som ser till fakta i detta fall har fel. En undersökning som har gjorts här i Stockholm visar förfärande siffror, och jag tycker också att man skall beakta vad skolöverstyrelsens chef Jonas Orring har sagt i detta fall. Han har inga lovord för mellanölet och dess existens i fortsättningen. Herr Kristenson sade sedan att det är förmynderskap att ta bort mellanölet. Den saken har herr Wärnberg redan bemött. Men är det ett förmynderskap, herr Kristenson, när vi säger att ni får inte dricka alkohol om ni skall köra bil? Visst är det en restriktion som vi där har infört, men varken herr Kristenson eller någon annan vill väl säga att visst får vi dricka alkohol och köra bil! Man skall inte använda ordet förmynderskap i onödan. Om det är stora skadeverkningar förbundna med bruket av alkohol, så skall en demokrati inte vara så slätstruken att man inte kan huta åt profitintressena, som uppenbarligen ligger bakom denna drive för att få en hög mellanölskonsumtion. Det alkoholfria öl som nu saluförs har lyckats komma upp till en sådan kvalitet att en del av de nämnda testarna inte kunde skilja på det och andra ölsorter utan betecknade det som mellanöl. Då är ju kvaliteten bra. Det är bara synd att man i skatteutskottet inte har ansett sig kunna göra något åt beskattningen som hindrar att det försäljs. Utskottets skrivning är emellertid positiv, och man skall ta itu med beskattningsfrågan i fortsättningen på något sätt. Man kan bara hoppas att vi då också skall få upp konsumtionen av det alkoholfria ölet och hindra en motsvarande konsumtion av starkare drycker. Med hänsyn till vad jag sagt om propagandakampanjer och liknande vill jag slutligen säga att jag instämmer i stora delar i herr Israelssons anförande, som var mycket välbalanserat och positivt när det gäller en så stor fråga som denna. Men en sak vill jag utan vidare deklarera, nämligen att resten av bryggeriindustrin bör överföras i statens ägo. Sådana saker bör inte finnas i privat ägo; de skall överföras till staten. Herr talman! Jar har ansett det viktigt att få framföra dessa fakta i debatten och slutar nu med att yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Jag hör till dem som på hemmaplan sysslar mycket med sociala frågor, bl.a. som ordförande i en social distriktsnämnd. Jag kommer därigenom i direkt kontakt med många av de ungdomar vilkas problem vi här berör. Jag vill först helt kort deklarera att jag är djupt oroad över alkoholmissbruket bland ungdomarna. Jag förstår mycket väl otåligheten hos alla dem som under en lång följd av år fått sina motioner avslagna med hänvisning först till APU:s pågående arbete och sedan till den proposition som först väntades förra året, sedan nu i vår och nu ytterligare fördröjts och beräknas framläggas först nästa vår. Jag förstår också mycket väl reaktionen hos de många som ser kraftigt berusade ungdomar som kanske är omgivna av drivor av ölburkar och som därför menar att det enda vettiga skulle vara att snarast möjligt rösta bort mellanölet. Men skulle det verkligen leda till det önskade resultatet — till minskat missbruk bland dem av våra ungdomar som i dag missbrukar alkohol? Det är inte bara mellanölsmissbruket som är ägnat att inge oro, utan fastmer det förhållandet att också ungdomar i de yngre tonåren i så stor utsträckning missbrukar betydligt starkare varor. En 15-åring sade häromdagen att förr var det så kul att vara ihop med kompisarna - man diskuterade moppar och motorer. Men nu pratar de bara om hur man skall komma över sprit. Skolöverstyrelsen har låtit göra en del undersökningar bland elever i grundskolan. Resultatet tyder inte bara på en stark minskning av antalet alkoholkonsumenter bland 12-13-åringarna, främst i fråga om mellanölet. Undersökningarna visar också att bland 1S5-åringarna svarar starkare drycker än mellanölet för ungefär hälften av den totala alkoholkonsumtionen. Eleverna i 9:e årskursen brukar och missbrukar således i stor utsträckning drycker från Systemet. Dessa undersökningar visar också att det är en liten del av eleverna — 5-10 926 — som svarar för den största delen av konsumtionen. Men det som framstår som så utomordentligt allvarligt är att så stor del av den alkoholkonsumtionen sker i direkt berusningssyfte. Det som för många framstår som ett mellanölsproblem är i själva verket i första hand ett berusningsproblem. Och det löser man inte genom aldrig så välmenta principbeslut om att den 1 juli nästa år ta bort mellanölet. Det är de bakomliggande orsakerna som måste angripas, och det kan kräva betydligt större personliga insatser av oss vuxna som föräldrar, som lärare, som intellektuellt engagerade, som politiker, än att bara fatta ett beslut om några procentenheter hit eller dit. Det är möjligt, kanske t.o.m. troligt, att det var ett misstag att införa mellanölet i livsmedelsbutikerna. Men vi kan inte i ett steg vrida tillbaka klockan tio elva år i tiden i tron att vi, om vi tar bort mellanölet, på kort tid skulle kunna åstadkomma samma alkoholmönster bland ungdomarna som vi hade då. Det är i dag inte några som helst svårigheter för ungdomarna att komma över långt starkare varor, trots att inköpsåldern vid Systemet alltjämt är 20 år. Förmedling av rusdrycker till ungdomar under 20 år beivras i förvånansvärt liten utsträckning. Nyligen gjorda undersökningar visar också att ungdomarna själva inte tror att man kommer till rätta med alkoholmissbruket genom att förbjuda mellanölet. Anledningen till detta är naturligtvis att ungdomarna själva vet hur lätt det är att i stället komma över betydligt starkare och alltså betydligt farligare varor.

Jag delar därför den uppfattning som har förts fram i reservationen 3, att när man nu står inför en omfattande alkoholpolitisk reform är det av allra största vikt att den bygger på en samlad bedömning. Alkoholmissbruket bör i första hand bekämpas genom positiva åtgärder som angriper problemens kärna, och sådana åtgärder bör så långt det är möjligt sättas in redan nu. Ett ståndpunktstagande till mellanölets vara eller inte vara bör därför anstå i avvaktan på en sådan helhetsbedömning. Vi utgår naturligtvis från att den beredningsgrupp som i departementet sysslar med denna fråga skall göra allt den över huvud taget mäktar för att få fram detta samlade förslag så snabbt som möjligt. Skulle en sådan samlad bedömning leda till ett ställningstagande mot mellanölet i livsmedelsbutikerna, då är också jag beredd att acceptera detta. Men i avvaktan på en sådan bedömning hyser jag inte bara oro utan ärligt talat rädsla för att ett avskaffande av mellanölet tvärtom kan medföra att vi kommer ur askan i elden. Både socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, Läkarförbundet och rikspolisstyrelsen, för att ta några av de remissinstanser som har nära kontakt med ungdomar och deras problem, har avstyrkt APU:s förslag om en till 3 96 sänkt alkoholstyrka i mellanölet. Och de gör det naturligtvis inte utan starka skäl. Herr Wärnberg och några andra tidigare talare har talat om solidaritet. Jag är övertygad om att varenda en av oss här i kammaren gladeligen skulle avstå från mellanölet om vi var övertygade om att det verkligen skulle råda bot på mellanölsproblemen och missbruket bland ungdomarna. Det är inte där problemet ligger. Men vi har alltför många exempel på att resultatet kan bli rakt motsatt det avsedda. Jag skall bara ta ett sådant exempel. För några år sedan drog kommunfullmäktige i den norska staden Tromsö in alla försäljningstillstånd för öl i livsmedelshandeln. Sedan dess har allmänheten kunnat köpa alkohol dels på Systemet — vin och sprit —, dels direkt från ett bryggeri. Norges statistiska centralbyrå och det norska systembolaget har nu gjort en utvärdering. Den visar att resultatet har blivit en kraftig ökning av sprit-, vinoch starkölsförsäljningen i Tromsö samtidigt som försäljningen härav i stort sett varit oför ändrad i Norge för övrigt. Fylleriet ökade med 73 "v i Tromsö samtidigt som det minskade i övriga delar av Norge. Förbudsoch tvångsåtgärder har erfarenhetsmässigt alltför ofta resulterat i motreaktioner, som i stället för att förbättra tvärtom har försämrat läget. Ett ensidigt beslut här i dag om att den 1 juli nästa år ta bort mellanölet kan således leda till att vi får problem som blir ännu svårare att bemästra. Vi har alla fått kort från nykterhetsrörelsernas juniorförbund. Svik inte ungdomen igen, rösta på 2,8 H, står det där. Jag tror inte att någon av oss vill svika ungdomen —- tvärtom tror jag att vi är beredda till mycket stora insatser och uppoffringar för att på alla sätt hjälpa ungdomen. Men jag tror att vi gör det alldeles för lätt för oss om vi tror att vi verkligen gör någonting positivt för ungdomen genom att i dag nöja oss med att fatta ett principbeslut om att ölet får ha högst den eller den procenthalten och sedan avvakta med att vidta andra positiva insatser.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

Herr talman! När riksdagen 1965 beslutade om mellanölets införande gjorde man det utifrån den alkoholpolitiska grundsyn som bl.a. byggde på två antaganden: 1. Tillkomsten av ett populärt mellanöl skulle leda till en betydande förskjutning av alkoholkonsumtionen från starkare till svagare drycker, vilket skulle innebära avsevärda sociala fördelar. 2. Borttagande av restriktioner skulle kunna medverka till minskat missbruk genom att bruket avdramatiserades och människor ”lärde sig att umgås med alkohol på ett kultiverat sätt”. Jag vill påstå att det framför allt är tre teorier som har ordentligt havererat: för det första den s.k. övergångsfilosofin, för det andra den socialt-ekonomiska utvecklingsoptimismen och för det tredje smakteorin. Någon socialt gynnsam förändring i dryckesmönstret har inte uppstått. Spritkonsumtionen kvarstår på samma höga nivå, konsumtion av vin och starköl har kraftigt ökat, och den totala alkoholkonsumtionen har inte varit så hög per individ någon gång under detta århundrade. Mellanölets tillkomst medförde att nya grupper alkoholkonsumenter fångades in, och där har ungdomen drabbats allra hårdast. För vår del har ställningstagandet varit klart. Den statistik vi kan avläsa, den verklighet som var och en kan uppleva, de larmrapporter som kommer från föräldrar, lärare, ungdomsgårdsföreståndare och socialt verksamma — det är saker som inte kan nonchaleras. Riksdagen måste ta sitt ansvar och vidta åtgärder som förhindrar att alkoholbruket blir en allt vanligare företeelse i allt yngre åldrar. Inskränkningar i den fria mellanölsförsäljningen är en viktig del i ett stort sammanhang, och det är någonting som skatteutskottet för sin del slår fast. Den socialt-ekonomiska utvecklingsoptimismen håller inte heller, dvs. om människorna fick det bättre så skulle de inte bruka alkohol. Trots att vi under den senaste tioårsperioden har fått en ganska rejäl förbättring på det ekonomiska och sociala området, har detta inte hindrat en allt större alkoholkonsumtion. Teorin om att alkoholstyrkan skulle vara avgörande för ölets smak är inte heller riktig. Herr förste vice talmannen Bengtson var inne på den saken i sitt anförande. Så sent som för ett par veckor sedan ordnades här i Stockholm ett prov. Ett testlag på nio personer fick i uppdrag att bland åtta olika ölsorter tala om vilken skatteklass ölet hade samt att söka urskilja ett öl med en alkoholstyrka om högst 0,5 volymprocent alkohol. De nio personerna hade olika erfarenheter. Där fanns två representanter från Pripps utvecklingsavdelning, en vinprovare från AB Vin & Spritcentralen, en källarmästare, en hotelldirektör, två kvällstidningsjournalister och två pressfotografer. Ölprovet gav ett intressant resultat. Ur bryggerinäringens synpunkt kan resultatet betecknas som förödande. Bryggeriets egna experter trodde att deras lättöl var pilsner, och spritexperten trodde att samma lättöl var mellanöl. En testare lyckades gissa fem rätt av åtta möjliga, medan en annan inte klarade av att pricka en enda rätt gissning. Denna öltest, som tidningen Motorföraren och MHF ordnade, kan ses som ett intressant inlägg i den pågående öldebatten. Den bestyrker dessutom den uppfattningen att ölets smak har mycket litet, om ens något, att göra med alkoholstyrkan. Den snabba ökningen av antalet misshandelsbrott som ägde rum under senare hälften av 1960-talet kan nästan uteslutande förklaras av den ökade mellanölskonsumtionen. Det framgår av en rapport från kriminalvetenskapliga institutet vid Stockholms universitet som presenterades förra året. Vi vet alltså att alkoholens skuldbörda är helt överväldigande. I en debatt som jag tidigare i år hade med justitieminister Geijer beträffande våldsbrotten medgav han att flertalet våldsbrott begås i onyktert tillstånd. Mellanölet har varit ett stort bekymmer för hela vårt samhälle, och de unga har blivit hårt exploaterade av ansvarslösa reklammakare och profithungriga bryggare, som låtit det sociala ansvaret stå i bakgrunden. Någon säger då: Enligt SIFO vill ju svenska folket ha mellanölet kvar. På det vill jag svara: Svenska bryggareföreningen har gjort en klart vilseledande tolkning av SIFO-siffrorna och svenska folkets inställning till mellanölet. Det är endast med hjälp av förvrängningar som bryggarna har lyckats få siffrorna att se ut som om en majoritet vill ha mellanölet kvar. I själva verket vill flertalet ha skärpta restriktioner mot mellanölet. Inte mindre än 56 96 av den vuxna befolkningen i denna undersökning ger klart besked om en sådan önskan. Bara 40 96 vill ha kvar mellanölsförsäljningen i dess nuvarande form. 14 96 vill ha totalförbud, 23 96 vill att mellanölet skall säljas enbart på Systemet, 8 ?6 vill ha lägre al koholhalt än nu och 11 96 vill att ölet skall säljas över disk. Hur redovisar då Svenska bryggareföreningen denna SIFO-mätning? Jo, man slår samman dem som vill ha kvar mellanölet i öppna handeln med dem som vill föra det till Systemet och med dem som vill ha det över disk. Och så påstår man att 74 96 av folket vill ha mellanölet kvar. En mera vilseledande tolkning av en SIFO-mätning kan knappast tänkas. I en annan enkät, som Ungdomens nykterhetsförbund nyligen ordnade bland drygt 4 000 människor, fick man till svar att 70 96 ville ha skärpta resriktioner medan 30 96 inte ville ha någon förändring. UNF-undersökningen och SIFO-mätningen pekar åt samma håll även i delundersökningarna. Enligt UNF-undersökningen vill endast tre av tio ha kvar mellanölet i dess nuvarande form, och enligt SIFO är det fyra av tio som vill ha kvar mellanölet utan någon förändring eller skärpning. I de rapporter som vi fått från våra hemlän visar det sig att socialnämnder, skolstyrelser, rektorer, föräldraföreningar, kommuner och lokala myndigheter gett mycket entydiga besked: Gör någonting åt våra mellanölsproblem! Länsstyrelsen i Älvsborgs län säger i sitt remissvar beträffande APU, att när ungdomar dömda för rattonykterhet eller rattfylleri fått sina körkort återkallade av länsrätten, så är det i anmärkningsvärt stor utsträckning mellanölet som varit berusningsorsaken. Och man säger, att enligt länsstyrelsens uppfattning förorsakas missbruket främst av det öl som inköps i butikerna. Allt fler och allt yngre dricker alltmer alkohol och mellanöl. Vi kan nu se tillbaka på 20 års praktisk alkoholpolitik. Vi kan läsa om tio års utredningsarbete, och summeringen av 15 månaders remissskrivande är färdig. Vi hade blivit utlovade ett stort och samlat alkoholpolitiskt förslag från regeringens sida. Men vad vi har fått är en alkoholpolitik med förhinder. I det läget har riksdagen fått ta över. Det är trist att konstatera att regringens handlingsförlamning innebär att vi får vänta ytterligare en lång tid på ett samlat alkoholpolitiskt program. Riksdagen får nu ta ställning till ett delförslag — låt vara en viktig del, men jag vill ändå påstå att det hade varit oerhört angeläget att få ett färdigt och samlat paket när det gäller alkoholpolitiska insatser. För vad vi behöver är inte bara restriktiva åtgärder, genom vilka de unga och barnen befrias från mellanölets gissel. Vi behöver också en rad positiva insatser i form av förbättrad alkoholundervisning, en rad insatser på fritidsområdet, en upprustning och förstärkning av de alkoholfria miljöerna, och det borde vara varje ung människas rätt att ha tillgång till drogfria miljöer. Nu sade föregående talare, fru Troedsson, att hon kände djup oro och förstod de bekymmer som både vi här i kammaren och andra utanför detta hus upplevde. Hon hänvisade till att det måste finnas bakomliggande orsaker till mellanölets utbredning och att det säkerligen krävdes betydligt större insatser. Det är också ungefär vad jag har försökt säga. Men vad vill då fru Troedsson och moderata samlingspartiet? Ja, fru Troedsson bekände en stor ovisshet, och det skall vi självfallet ha respekt för. Vi skall naturligtvis inte låta självsäkerheten ta över. Men det enda konkreta som sades här gällde recept på hur man blandar magnecyl och lättöl, och det var inte så mycket konstruktivt att komma med. Fru Troedsson sade att vi väl ändå inte skall vrida tillbaka klockan tio år i tiden. Men vad som har hänt är att vi har vridit klockan tillbaka till 1800-talet, för inte förrän nu har vi druckit lika mycket alkohol som man gjorde i slutet av det århundradet. Det är situationen i dag, och ökningen ligger framför allt på just mellanölskonsumtionen. Fru Troedsson tyckte att vi som ställer oss bakom majoritetsförslaget föreslår för litet, och därför anser hon att vi inte bör göra någonting. För min del tror jag att en överväldigande del av människorna i vårt land — vare sig de personligen är nykterister eller inte, för det är inte fråga om det — är beredda att ta på sig en del praktiska besvär, om detta kan rädda barn och ungdom från ett alkoholberoende genom vanedrickande av mellanöl. Att ta bort mellanölet från våra livsmedelsaffärer blir då inte en fråga om minskad service. Det blir i stället en maning till ökad solidaritet med de unga som har rätt att kräva en alkoholfri uppväxttid. Skatteutskottet har framlagt ett bra förslag, och det finns anledning för riksdagen att ta fasta på det förslaget.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag är beredd att omgående pröva möjligheten att i enlighet med principen om de s.k. SÅS-pengarna på skolområdet ställa medel till förfogande för särskilda åtgärder mot alkoholmissbruk bland ungdomar. Ekonomiskt stöd till barnoch ungdomsarbete utgår f. n. i flera olika former. De flesta bidragen utgår från anslag under utbildningsdepartementet. En form är de s.k. SÅS-pengarna, dvs. medel till särskilda åtgärder på skolans område. Dessa medel utgår dels som förstärkningsresurs för undervisningen, dels som ett bidrag med 50 96 till skolsociala och elevvårdande insatser, t.ex. fritidsverksamhet under skoldagen. För budgetåret 1976/77 har anslagits 50 milj.kr. Av detta belopp kommer minst en tredjedel att avsättas för skolsociala åtgärder. Andra former av stöd till barnoch ungdomsarbete är verksamhetsbidrag i form av kulturmedelsanslag och det lokala aktivitetsstödet samt organisationsstöd till bl.a. nykterhetsrörelsen och trossamfunden. Av stor betydelse är också det organisationsstöd som utgår till idrotten. Flera av de här nämnda anslagen har höjts väsentligt under senare tid. Jag vill i detta sammanhang också framhålla den stora betydelse som den av riksdagen nyligen behandlade SIA-propositionen kommer att få när det gäller de viktiga frågor som har tagits upp i interpellationen. I riksdagens beslut ingår bl.a. ytterligare insatser för att stärka ungdoms organisationernas och föreningslivets möjligheter att ge barn och ungdom en meningsfull fritid. Regeringen har i propositionen 1975/76:142, som i denna del nu behandlas av kammaren, föreslagit en ökning av medelsanvisningen till informationsinsatser i alkoholfrågan med särskild inriktning på ungdomen. Detta ger bl.a. ökade möjligheter att fortsätta den upplysningsverksamhet som statens ungdomsråd bedrivit under de senaste åren. Man har därvid med framgång prövat nya och i vissa avseenden okonventionella metoder. Organisationerna har satsat på en informationsverksamhet som även engagerat ungdomar med alkoholproblem. I interpellationen nämns som ett gott exempel Verdandis verksamhet i Fittja. Andra liknande exempel finns bland de organisationer som fått stöd genom ungdomsrådet. Informationen har skett genom diskussioner och aktiviteter, ägnade att belysa alkoholproblemen. Jag utgår från att den nu föreslagna ökade medelsanvisningen för nästa budgetår kommer att ha betydelse inte minst för informationsinsatser med den inriktning som nämns i interpellationen. I direktiven för den beredningsgrupp i alkoholpolitiska frågor som regeringen har tillsatt framhålls informationens stora betydelse när det gäller att komma till rätta med alkoholproblemen. I direktiven understryks också behovet av kraftfulla, offensiva insatser för att förebygga alkoholmissbruk hos ungdomen. Det gäller att få till stånd en ökad medvetenhet hos ungdomarna själva och att finna vägarna till aktiva insatser från bl.a. de sociala organen, skolan och folkrörelserna. Det är nu en viktig uppgift för beredningsgruppen att med dessa utgångspunkter skapa underlag för ett alkoholpolitiskt program. De i interpellationen berörda frågorna kommer därigenom upp till behandling i ett naturligt sammanhang. Det kommer då också att ske utan tidsutdräkt, eftersom beredningsgruppen enligt direktiven om möjligt bör vara klar med sitt arbete före årets utgång.